Herr talman! Kort uttryckt kan fyra krav ställas vid jordbrukspolitikens utformning: 1. Att en av nationella säkerhetsskäl betingad självförsörjningsgrad upprätthålls. 2. Att hänsyn tas till jordbrukets indirekta funktioner i samhället, t.ex. som bevarare av landskapet som naturoch fritidsmiljö och viss garant för sysselsättningen i glesbygden. 3. Att med hänsyn till dessa krav livsmedel produceras på för konsumenten bästa och billigaste sätt och utan hälsofarliga gifter. 4. Att detta sker på villkor som ger dem som arbetar i jordbruket en med andra grupper likvärdig levnadsstandard. Folkpartiet hävdar att näringslivet i stort skall grundas på enskild äganderätt och enskild företagsamhet. Detta synsätt gäller givetvis också som en grundläggande förutsättning jordbrukspolitiken. Det är dock speciella förhållanden förknippade med jordbruk och jordbrukspolitik. Flera faktorer måste därför tas med vid de överväganden som leder fram till precisering och förverkligande av de angivna kraven. Företagsekonomiskt är jordbruk och övrigt näringsliv inte fullt jämförbara. Inom växtodling och djurskötsel är det fråga om biologiska skeenden. En annan viktig skillnad gäller den grundläggande produktionsfaktorn, åkerjorden. Genom att dess struktur och geografiska belägenhet är given kan man för jordbrukets del inte välja företagsstorlek och lokalisering på samma sätt som inom annat näringsliv. Jordförstöring, vindoch vattenerosion är stora hot mot den odlingsbara marken på många håll i världen. Hittills har dessa hot varit av ringa omfattning i Sverige. Det senaste decenniet har dock försurningen av mark och vatten blivit ett växande hot i åkermarkens ekologi liksom i skogsbruket. Överanvändningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel är också hot mot åkermarkens varaktighet. Annars måste åkerjordens ”avskrivningstid” anses vara nära nog obegränsad. Detta är en viktig grundläggande skillnad i förhållande till industriell verksamhet. Det svenska jordbrukets höga effektivitet ger viss överproduktion, som måste avsättas till världsmarknadspris, vilket är lägre än produktionskostnaderna. Det finns dock inte skäl som i dag entydigt talar för att vi permanent och på lång sikt bör minska den odlade arealen. Jordbrukets viktigaste roll är i dag liksom tidigare att producera högvärdiga livsmedel och därtill så billigt som möjligt. Effektiviteten, som näringen är ålagd i överenskommelse med statsmakterna, kommer ofta i konflikt med andra intressen. Produktionsmetoderna måste anpassas så, att inte natur och miljö förstörs och så att inte boende drabbas av olägenheter. Jordbruksbygden rymmer en stor del av den kulturtradition som är en del av grunden för vår identitet. Den förmedlar också något av den fasta förankring som särskilt under snabba förändringar i samhället är av avgörande betydelse för vårt välbefinnande. I för svenskt jordbruk ekonomiskt kärva tider har lantbruksnämnderna ett givet ansvar att, enligt statsmakternas riktlinjer, medverka till fortsatt uppbyggnadsutveckling och vidmakthållande av rationella företag inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. Det är dock viktigt att lantbruksnämnderna i sin handläggning inte fastnar i ett ensidigt storlekstänkande. Att ta till vara alla förutsättningar som uppstår för tillskapande av deltidsoch kombinationsföretag i jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen är livsviktigt för glesbygden. I sysselsättningssvaga regioner är statsmakternas omsorg om dessa näringar ett av de viktigaste regionalpolitiska medlen. Lantbruksnämndernas hantering av ärenden som har med strukturrationalisering att göra måste följas med största uppmärksamhet. Helt säkert har storlekstänkandet med åtföljande bärighetskalkyler ödelagt många möjligheter till intressanta kombinationsföretag på svensk landsbygd. Vid nuvarande marknadsläge för vissa jordbruksprodukter är möjligheterna begränsade för lantbrukarna att genom produktionsökning förbättra sitt ekonomiska resultat. Det borde vara en väsentlig uppgift för lantbruksnämnderna de närmaste åren att i sin rådgivning visa på åtgärder som höjer effektiviteten och förbättrar lönsamheten vid företagen men som totalt inte verkar produktionshöjande. Det här är inte någon lätt uppgift, men jag tror att lantbruksnämnderna ändå måste ta på sig den. Trots en påtaglig nedgång i investeringsverksamheten har regeringen föreslagit förlängning intill 1 juli 1985 av lagen om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar. Folkpartiet har motsatt sig denna onödiga reglering och vidhåller samma uppfattning som tidigare. Livsmedelspolitiska kommitténs arbete är svårt. Kommittén borde få mera tid på sig, även om nu jordbruksministern rycker både betänkanden och t.o.m. arbetsuppgifter ur dess händer. Herr talman! I gårdagens partiledarrunda inom remissdebattens ram uttalade folkpartiets talesman Jan-Erik Wikström några tacksamhetens minnesord över den nyligen bortgångne folkpartiriksdagsmannen och erkänt gode jordbruksexperten Waldemar Svensson i Ljungskile. Dennes reservation och särskilda yttrande till 1960 års jordbruksutredning är i vissa delar rykande aktuella i denna dag: ”Helt allmänt anser jag att den nuvarande situationen motiverar att man arbetar med mjuka grepp utifrån de jordbrukspolitiska ståndpunkter och de regleringar som vi tagit i arv. Många tecken tyder på, att vi å ena sidan kan motse ett stramare läge på den internationella livsmedelsmarknaden och å andra sidan en krympning av det svenska jordbruket och dess produktionsresurser. Om det blir så bör en dylik situation begagnas för en successiv nedtoning av den svenska jordbruksregleringen. ——— Om vissa drag i den internationella utvecklingen råder enighet. En betydande del av jordens befolkning lider av undernäring: Till de kvantitativa bristerna kommer att kosten även i fråga om kvalitet är undermålig. Enligt vad som publicerats om skörden 1964/65 har hela världens livsmedelsproduktion per capita icke ökat något under de senaste sju åren. ———- I skuggan av den globala livsmedelskris, som redan är en verklighet och som med all sannolikhet kommer att förvärras, föreligger i de högt utvecklade industriländerna en jordbrukskris av motsatt slag med svårsålda överskott av livsmedel.” Mycket av det vi har att debattera kring jordbruksoch skogsbruksnäringarna låter som ekon från 40-, 50 och 60-talens jordbrukspolitiska debatter. När det gäller livsmedelsläget i tredje världen tror jag att vi måste bestämma oss för att ge mer av direkt livsmedelshjälp och katastrofhjälp. Givetvis skall vi fortsätta att ge stöd för landsbygdsutveckling, bättre teknik och bättre växtsorter. Men utblottade och utmärglade befolkningsgrupper är inte mottagliga för den typ av hjälp som ”hjälp till självhjälp” innebär. Bröd för överlevnad erfordras. Jag vill fråga jordbruksministern om han som högste ansvarige för landets jordbrukspolitik är beredd att i överläggningar, som jag förmodar pågår i regeringen, om utformning av svenskt bistånd med kraft hävda ett ökat direkt livsmedelsbistånd. Försurningen är ett internationellt problem. För alla länder i Europa gäller att nedfallet av luftföroreningar inom de egna gränserna mätbart påverkas av utsläppen i andra länder. Det är nu mycket brådskande att komma till rätta med försurningens och luftföroreningens effekter på skogen. Det gäller i första hand att få fram orsakerna till att träden skadas. Dessutom måste åtgärder vidtas för att förhindra eller kraftigt minska utsläpp av föroreningar från värmeanläggningar, industrier och bilar. En mycket stor del av nedfallet av försurande och andra ämnen i Sverige beror på utsläpp i andra länder, och Sverige måste därför gå i spetsen för ett åstadkommande av internationella överenskommelser. Även skogsoch jordbrukets andel i försurningsproblematiken måste uppmärksammas. De kommunala reningsverkens användning av fällningskemikalier behöver ses över, och slutligen måste också åtgärder för att motverka försurningens effekter intensifieras. Det råder fortfarande bristande kännedom om orsakssammanhangen i samband med luftförorening, försurning och skogsdöd. Det finns dock en stor samstämmighet om att den kraftiga ökning av svavelutsläppen som ägt rum under 1900-talet är en betydande anledning till miljöförstöringen. Kunskaperna i övrigt om anledningarna till skogsdöden är emellertid otillräckliga. Sannolikt råder ett komplext samband mellan naturliga variationer i klimatet och föroreningar av olika slag inkl. försurning. En koncentrerad forskningsinsats under några år, där relevanta universitet, högskolor, myndigheter, branschinstitut, företag osv. medverkar i samordnade former, ter sig mycket angelägen. Inventeringar av skogsbeståndet har påbörjats av skogsvårdsstyrelsen. Dessa inventeringar har hitintills på grund av brist på resurser fått utföras mycket översiktligt. Inventeringsarbetet måste utföras noggrannare med uppföljning av konstaterad skadegörelse, provtagningar samt beskrivning av hastigheten i pågående förändringar av skogsbeståndet. Vi föreslår i vår motion från folkpartiet att ytterligare anslag på 10 milj.kr. skall utgå för dessa forskningsinsatser. Ca 80 20 av nedfallet av svavel och kväve i vårt land får vi från andra länder. Sverige har traditionellt stått i spetsen för internationellt miljöarbete. De nordiska länderna har beträffande långväga gränsöverskridande luftföroreningar lagt fram ett förslag om att minska svavelutsläppen med 30 96 under en tioårsperiod. Sverige måste på ett aktivt sätt verka för genomförande av internationella konventioner som också omfattar industrinationerna i såväl Västsom Östeuropa. Detta bör underlättas av det ökande intresse för dessa frågor som bl.a. redovisas av flera EG-länder. Det kan dock konstateras att miljöskyddet i Östeuropa är mycket otillfredsställande. Det kan också i detta sammanhang noteras att socialdemokraterna tillsammans med moderaterna har avvisat tidigare krav på skärpta regler vid förbränning av kol. Kolet är en så allvarlig föroreningskälla att fortsatt fördröjning av införande av skärpta regler innebär stora och ökade miljörisker. Riksdagen bör därför besluta om genomförande av skärpta miljökrav för eldning med kol.

Herr talman! I den borgerliga nationalekonomin talas det om begreppet ”fria nyttigheter”. Åtminstone för några år sedan var det någonting de studerande vid våra högskolor och universitet fick lära sig känna till. Kanske förekommer det än i dag, förhoppningsvis dock med några förbehåll jämfört med tidigare. Med fria nyttigheter menar nationaloch företagsekonomer de faktorer i produktionsprocessen som man inte anser kostar någonting. Jämsides med de klassiska begreppen arbetskraft, kapital och råvaror, som man måste räkna med drar med sig en viss kostnad för produktionen, kan alltså de fria nyttigheterna, vilket ju hörs av namnet, beräknas bli använda utan kostnad. Vad är det som ekonomerna har räknat med att man kan använda gratis? Vad är fria nyttigheter? Jo, det är framför allt ren luft och friskt vatten. Det har således ansetts ända fram till vår tid, och anses på många håll fortfarande, att luft och vatten är gratis tillgängliga för den produktion eller annan verksamhet som man vill bedriva. Nu vet alla, även industrifolk och kapitalägare, att detta inte är sant och aldrig har varit sant. Förbrukningen av de s.k. fria nyttigheterna har gått så långt och fått sådana konsekvenser att ingen kan förneka att det är en resurs som inte är outtömlig. Den kan förbrukas, och förbrukningen av den hotar nu t.o.m. produktionen inom många områden. Då ökar givetvis kapitalets intresse för att bevara de fria nyttigheterna. Det blir kamp och motsättningar om deras användning. Det har vi fått exempel på i den här debatten, då moderata samlingspartiets representanter gått upp och talat om miljöskydd, som man tidigare inte varit så särdeles intresserad av när det har ställts på sin spets. Nu passar det att ställa krav på samhället, regeringar, parlament och myndigheter att vidta åtgärder, ta internationella kontakter och stifta nationella lagar för att bevara de fria nyttigheterna, så att den slösaktiga produktionen och den heliga tillväxten skall få fortsätta, för det är vad det är fråga om. Ett fortsatt slöseri av den omfattning som nu pågår, både med de ”fria nyttigheterna” och andra resurser, kommer inte att kunna fortsätta, hur stora ansträngningar som än görs för att mildra dess verkningar. Det måste bli en ny syn på produktionen, en resurssnålare, miljövänligare och sparsam syn, som äntligen tar med i beräkningen att jordens resurser inte är outtömliga, att om hela världens befolkning skulle förbruka och förstöra lika mycket som vi gör i de högindustrialiserade länderna, skulle hela världsförsörjningen braka ihop inom någon vecka. Den insikten måste prägla vårt arbete och våra beslut när vi diskuterar miljöoch resurspolitik också i vårt land. Så är det inte tillräckligt mycket i dag. Miljövård och ekologiska intressen har hittills alltid kommit på efterkälken i de stora samhällssammanhangen. Så har det varit på energipolitikens område. En fullständigt planlös oljeekonomi infördes av de socialdemokratiska regeringarna på 1950-talet. Man såg inte ens till att samhället fick ta vinsten av hanteringen, utan lät de stora oljebolagen plocka ut miljarder kronor år efter år ur Sverige. Privatbilismen och den tunga lastbilstrafiken fick expandera lika okontrollerat. Blybensinen infördes utan det minsta motstånd under 1950-talet, därför att bilindustrin och motorbranschen fordrade det. Järnvägar och annan kollektivtrafik fick förfalla i motsvarande grad. När det blev kris på oljeområdet satsade man lika ogenomtänkt och ovetande på kärnkraften. Det är otroligt att socialdemokratiska regeringar på 1960-talet bestämde sig för en jättesatsning på kärnkraftsområdet utan att ha minsta hum om eller planera för hur det radioaktiva avfallet skulle hanteras! Nu är ni socialdemokrater redo att gå in för en omfattande användning av kol i den svenska energipolitiken. Också här är det storvulna planer. Kolteknik ses som ett framtida exportprojekt, och nu är det fråga om vilket storstadsområde i Sverige som skall bli experimentfält för denna industriella storsatsning. Lär sig SAP aldrig av alla de stora misstag som gjorts? Nu dör den svenska skogen! Det är ingen nyhet i och för sig. Det är många år sedan som naturvårdare och forskare varnade för försurningen av miljön i Sverige. Försurade döda sjöar i Västsverige och på sydsvenska höglandet var det första varningstecknet. Det konstaterades, men mycket litet gjordes för att ta itu med problemet. ”Utvecklingen” måste ha sin gång, och den har haft sitt pris, inte sant? Vad betydde några döda sjöar när industrins och storkapitalets intressen fordrade att de skulle dödas. De fanns ju kvar, och vattnet var klart och fint. Bilindustrin kunde inte åläggas avgasrening — det blev för dyrt! Den petrokemiska industrin tålde inte att åläggas miljövårdskrav för konkurrensens skull! Massaindustrin kunde inte rena sina utsläpp, då förlorade den exportandelar! Så fick försurningen fortsätta alltför länge. Det är sant att vi har fått det mesta av försurningen utifrån, och vi får det fortfarande — från andra delar av Europa, både från Västoch Östeuropa, vilket har sagts här tidigare. Men detta fråntar oss inte ansvaret för att göra allt vad vi kan här hemma i vårt eget land. Hittills har detta arbete på många håll inte fått det stöd som det behöver få. Men nu är det helt plötsligt ett annat läge sedan något år tillbaka. Om den svenska skogen dör lika snabbt som nere i Europa, då är det fara på färde. Nu hotas ekonomernas beräkningar. Den fria nyttigheten — luften — har visat sig vara farlig för en annan produktionsfaktor — skogen. Man får hoppas att det blir litet större fart på arbetet med att ta itu med försurningens orsaker nu när de ekonomiska intressena hotas. Kanske kan miljöoch ekologiintressena få litet större gehör för sina varningar i fortsättningen. Kan vi förvänta oss att kapitalintressena inte får dominera lika mycket i fortsättningen? Det finns illavarslande tecken. I försurningens spår kör nu kärnkraftsindustrin fram med det gamla talet om den ”rena kärnkraften”. Det man tänker på är värmereaktorn Secure. Vi har hört skogsindustrins företrädare stämma in i kören. Jag vill rikta en varning till socialdemokraterna när det gäller den här frågan. Ställ inte upp på storkapitalets villkor en gång till — det kommer inte att föra något gott med sig! Tyvärr garanterar inte ett statligt ägande och en statlig kontroll över ett företag eller en bransch att miljöoch naturvårdsintressena blir tillgodosedda. Man agerar på kapitalets villkor också i samhällsägda företag. Detta har vi fått illustrerat pinsamt tydligt i domänverkets agerande när det gäller de fjällnära skogarna. Kortsiktiga företagsekonomiska intressen tillåts dominera med oöverskådliga skadeverkningar som följd. Man struntar i miljön. Man bryr sig inte om lokalbefolkningens eller urbefolkningens — samernas — intressen och protester. Man förbigår t.o.m. gällande bestämmelser och påstår att ansvariga instanser, i detta fall skogsvårdsstyrelsen, har gett klartecken. Man sätter i gång förarbeten i form av vägbyggen och annat innan saken har prövats slutgiltigt. Vi känner igen mönstret. En annan koloss i den statliga företagsamheten, Vattenfall, har i decennier använt tekniken för att driva fram och igenom sina utbyggnadsplaner i de norrländska älvarna. Sedan ställer man allmänhet och myndigheter inför fullbordat faktum — gjorda investeringar, sysselsättningsskäl, industrins råvarubehov osv. Men vad tänker regeringen och jordbruksministern nu vidta för åtgärder när det gäller avverkningen av de fjällnära skogarna? Skall eländet få fortsätta? Skall man mot all naturvårdsexpertis, mot opinionen och för kortsiktiga industriintressen fortsätta med den här skövlingen? Vilka prisjämförelser har regeringen? Är några tiotal arbetstillfällen under kort tid och litet extra råvara så mycket värda att unika områden som dessa får försvinna? Svaret borde inte vara svårt att komma fram till. Stoppa avverkningen av de fjällnära skogarna och lägg därmed grunden för fortsatt utnyttjande av turism, renskötsel och därmed lokalt boende! Samtidigt räddas en landskapstyp som inte finns någon annanstans i Europa, kanske inte i hela världen. Vi måste förändra lönsamhetsbegreppet. Det är inte sant och har aldrig varit sant att det som är bra för storföretagen är bra för Sverige. För det mesta är det precis tvärtom. Vi måste avvisa talet om fria nyttigheter. När det har gått så långt att den friska luften kan jämföras med giftig gas, som när det gäller försurningsproblematiken, då blir talet om fria nyttigheter en cynism. Kanske har vi ännu tid på oss, men då behövs det krafttag och snabba beslut, inte flera utredningar, kompromisser och dispenser. En miljöoch naturvårdspolitik med sådana förutsättningar kommer att misslyckas.

Herr talman! Jag skulle naturligtvis i och för sig ha stor lust att diskutera jordbrukspolitik och livsmedelsförsörjning här i kväll, men jag delar nog den uppfattning som Arne Andersson i Ljung gav uttryck för, att eftersom vi nästa vecka skall ha denna diskussion i anslutning till ett utskottsbetänkande, kanske vi inte skall fördjupa oss i den debatten nu. Jag skall bara konstatera följande. När jag lämnade uppdraget som jordbruksminister 1976, kom representanter från LRF-ledningen upp till mig och sade: Vi måste nog säga att under de 44 år som socialdemokratin har haft regeringsansvar här i landet har jordbruket utvecklats gynnsamt. När jag sedan kom tillbaka till det här departementet hösten 1982, hade de representanter från LRF som kom och hälsade på mig en rakt motsatt skildring av situationen inom näringen. Då var det de svårigheter som hade uppstått under de sex åren som bekymrade alla. Det är sant att jag tillsatte livsmedelskommittén för att vi skulle kunna se igenom vilka konsekvenser den ekonomiska politik som hade förts under de sex åren hade förorsakat även jordbruksnäringen. Den insats som då gjordes från borgerligt håll var ju att motsätta sig att utredningen över huvud taget skulle tillsättas. Herr talman! Jag skall kanske i en replik också komma tillbaka till skogspolitiken, men jag hade tänkt att förbruka de 20 minuter som jag har anmält mig för på miljöfrågorna, eftersom jag anser dem vara av utomordentligt stor vikt. Industrialiseringen, som under vårt sekel har skapat förutsättningar för en istora delar av världen framgångsrik kamp mot nöd och fattigdom, har också haft en annan sida. I dag upplever vi sålunda med full styrka de risker för miljöförstörelse och misshushållning med knappa resurser som följt i spåren på en i många andra avseenden positiv utveckling. Från olika utgångspunkter har tillväxten som mål för den ekonomiska utvecklingen ifrågasatts. Många ifrågasätter den moderna teknikens välsignelse. Man pekar på avigsidor och avarter i industrisamhället: miljöförstörelsen, den sociala utslagningen, befolkningskoncentrationen i vissa regioner och utarmningen i andra. Och visst finns det anledning till kritik och eftertanke, men det är inte tillväxten i sig som skapar problem för oss. Problemen har uppstått därför att tillväxten delvis fått ske med bortseende från mänskliga, sociala och miljömässiga konsekvenser. Industrivärldens tillväxt har nu under ett antal år varit låg. Vissa av de problem som tidigare har utpekats som en följd av den ekonomiska tillväxten har under dessa år förvärrats. Den sociala utslagningen har ökat, hela orter och ibland hela regioner har utarmats på grund av industrinedläggningar. Jag konstaterar hur man på sina håll nu vill avstå från omsorgen om vår miljö på grund av försämringar i vårt lands ekonomi. Jag upplever som miljöminister hur företag använder arbetslöshet som ett hot för att komma undan miljövårdsmyndigheternas krav. Sambandet mellan en aktiv politik för sysselsättning och ekonomisk utveckling och möjligheterna att bedriva en framgångsrik miljöpolitik ligger därför i öppen dag. Den största björntjänst vi kan göra miljöpolitiken vore om vi gav människorna ute i produktionen ett intryck av att frågan om en god livsmiljö inte innefattar den oro de känner för rätten till arbete och skyddet för de svaga grupperna i samhället. Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö kräver därför, som jag ser det, en helhetssyn på samhällsutvecklingen, en helhetssyn som omfattar såväl ekonomisk utveckling och hushållning med naturresurserna som hänsyn till miljön. Insatserna för en aktiv miljöpolitik och åtgärderna för att trygga sysselsättningen och den sociala välfärden måste därför gå hand i hand med varandra. Socialdemokratin har slagit fast att den ekonomiska krisen inte får leda till att miljökraven sänks. Miljön blir inte mindre förstörd av att utsläppen sker i en lågkonjunktur. En gynnsam ekonomisk utveckling får inte köpas till priset av rovdrift på naturen eller risker för människors hälsa. Ett av våra allvarligaste miljöhot är, som här har sagts av alla talare, försurningen av mark och vatten. Tusentals döda sjöar, surt, metallhaltigt grundvatten, akut risk för skador på våra skogar och korrosion talar sitt tydliga språk om försurningens utbredning i den svenska miljön. Debatten om försurningsproblemen har på senare tid tagit ny fart efter larmrapporter om skogsdöden i Västtyskland och riskerna för att denna process är i gång även i Sverige. Understundom får man ett intryck av att vissa debattörer först nu väckts till insikt om vad en mera medveten miljöopinion haft klart för sig sedan länge, nämligen att luftföroreningar och andra orsaker till den pågående försurningen av mark och vatten kan leda till katastrofala följder för vår livsmiljö. De negativa effekterna på hälsa och miljö av svavelutsläpp har sedan lång tid ägnats stor uppmärksamhet. Redan år 1968 beslutades om generella regler för att begränsa svavelutsläppen vid oljeeldning. År 1976 lade den dåvarande socialdemokratiska regeringen fram en proposition med förslag till åtgärder för att kraftigt begränsa utsläppen. En ny lag om svavelhaltigt bränsle infördes. Med stöd av denna lag har förbud att förbränna eldningsolja med högre svavelhalt än en procent successivt införts. Skärpta krav på rening ställdes i samband med industriella processer. I propositionen angavs som målsättning att svavelutsläppen skulle halveras fram till år 1985, vilket vi också kommer att klara tack vare att vi gemensamt här i riksdagen har varit överens om att följa upp den här propositionens intentioner. De föreslagna begränsningarna av svaveldioxidutsläppen kompletterades med åtgärder för att återställa redan försurade områden. En försöksverksamhet med bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag startades, och den gav oss kunskaper om effekter av och metoder för den kalkningsverksamhet som nu fortsätter i större skala och som också har följts upp genom riksdagsbeslut under åren. startats. Stora resurser satsas dessutom på fortsatt forskning kring försurningen. I beslutet 1981 om energipolitiken beräknades enhälligt av riksdagen att användningen av kol skulle vara 4-6 miljoner ton år 1990. En viss kolanvändning skulle således accepteras, främst för att begränsa vårt oljeberoende. För att begränsa vårt beroende av importerade bränslen — såväl kol som olja — satsar regeringen på ökat energisparande och inhemska bränslen. Det är alltså inte så att vi håller på att införa någon omfattande kolanvändning som går utanför vad den här riksdagen uttalat sig för i enighet, utan det är ett program för vilket riktlinjerna drogs upp under den borgerliga regeringen och som vi nu måste fullfölja, eftersom man engagerade kommunerna i dessa uppgifter och man inte bara kan vända på steken omedelbart. Regeringen kommer att skärpa miljökraven i samband med kolanvändningen. Avsikten är att se till att kol bara eldas på lämpliga platser i anläggningar som är försedda med avancerad teknik och som uppfyller stränga miljökrav. I konsekvens härmed avvisade vi därför den utredning om lägre miljökrav för små koleldade anläggningar som beställdes av mittenregeringen 1982. De rapporter som kommit om skador på skog i södra Sverige har gjort att ökade insatser på detta område är nödvändiga. Bl.a. har regeringen ställt särskilda medel till skogsstyrelsens förfogande för inventeringen av skadorna på skogen. Inventeringarna skall ge underlag för ett snabbt ställningstagande till behovet av ytterligare åtgärder. Eftersom en stor del av svavelnedfallet över Sverige kommer från andra länder har det internationella arbetet kring försurningsfrågorna drivits aktivt sedan länge, såväl i olika internationella organisationer som genom bilaterala kontakter. Den svenska nationalrapporten till FN-konferensen 1972 är ett exempel på initiativ för att tidigt få i gång det internationella arbetet. Aktiviteten fortsatte sedan inom OECD och genom bilaterala kontakter med olika länder. Sverige har också, som här sagts, spelat en aktiv roll vid tillkomsten av ECE-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar som undertecknades 1979. Apropå det påstådda dröjsmålet från den socialdemokratiska regeringens sida att vidta åtgärder i detta sammanhang vill jag säga att efter den socialdemokratiska regeringens tillträde hösten 1982 — alltså omedelbart — beslutade på svenskt initiativ de nordiska miljöoch statsministrarna att utarbeta ett gemensamt nordiskt förslag för att minska svavelutsläppen i Europa. Det ledde senare fram till ett förslag till ett program som de nordiska länderna lade fram inför ECE-konventionens möte i juni 1983 om en minskning av svavelutsläppen i Europa med 30 20 under en tioårsperiod. Förslaget fick då stöd av Canada, Schweiz, Västtyskland och Österrike. Flertalet övriga länder som biträtt konventionen har uttalat en positiv inställning till det nordiska programmet. Att vi inte gick längre än till 30 96 i detta sammanhang skall ses mot den bakgrunden att uppgiften vid det här tillfället var och fortfarande är att få så många länder som möjligt att börja vidta konkreta åtgärder för att begränsa utsläppen. De nordiska miljöministrarna möttes på min inbjudan i Stockholm i november månad 1983 för att diskutera det fortsatta arbetet inom konventionens ram. Vi enades om att arbetet nu i första hand bör inriktas på att i samverkan med de länder som stött det nordiska förslaget söka bredda anslutningen till detta inför nästa konventionsmöte. Sålunda kommer ett sammanträde i detta syfte att hållas i Canada i mars månad i år. Vidare kommer Västtyskland att inbjuda till en konferens i juni. Den svenska regeringen kommer dessutom genom bilaterala kontakter med berörda länder att söka främja intresset för det internationella samarbetet i dessa frågor. Trots vad vi hittills anser oss veta om luftföroreningarnas roll i försurningen och dess följdproblem föreligger ett stort behov av ökade insatser på forskningens område. Luftföroreningarnas och nedfallets sammansättning ändras. Påtagligt är att andelen kvävedioxider i atmosfären ökar, medan däremot svavelkomponenterna är mer konstanta. Samverkan mellan olika gaser tycks kunna ge tillväxtstörningar i lägre koncentrationer än man tidigare tänkt sig. Bilavgasernas roll i sammanhanget bör nu kunna angripas med större framgång, sedan bl.a. Västtyskland på den punkten kommit till insikt om nödvändigheten av omedelbara och effektiva åtgärder. Vi kommer att tillvarata varje möjlighet att få en bred internationell uppslutning bakom effektiva åtgärder för att komma till rätta med bilismens luftföroreningsproblem. Bilavgaserna är ju också av andra skäl, inte minst i de större städerna, ett av våra allra allvarligaste miljöproblem. Koldioxidproblemets effekter på klimat och växtlighet oroar i allt högre grad och kräver ökade kunskaper och framträdande uppmärksamhet i det internationella samarbetet. Vi kan inte heller nöja oss med att bara se på luftföroreningarna som en orsak till markförsurning. Lika väsentligt är att vi får kunskap om i vilken utsträckning som t.ex. skogsbruksmetoderna har en försurande effekt. Där kan man bl.a. peka på frågor som gödselmedlens försurande verkan, helträdsutnyttjandets effekter samt förekomsten av tungmetaller. Även om vi sålunda måste veta mera för att effektivt kunna möta hotbilden av skogsdöd och annan svår miljöförstöring, skulle det vara oförsvarligt att inte redan nu tillvarata varje möjlighet att bryta trenden i denna utveckling. Detta kommer att nödvändiggöra såväl ett fortsatt starkt internationellt engagemang i dessa frågor från regeringens sida som en samordning under regeringens ledning av insatserna på hemmaplan. För att uppnå största möjliga effektivitet i åtgärderna är en samordning av insatserna under regeringens ledning nödvändig och brådskande. Därför skall den aktionsgrupp regeringen tillsätter arbeta snabbt och under min ledning. I gruppen skall ingå generaldirektörerna för närmast berörda verk och myndigheter, detta för att markera den vikt regeringen fäster vid dessa frågor och angelägenheten av korta beslutsvägar. Det är i många avseenden, som Oswald Söderqvist sade, inte utredningar vi behöver, utan åtgärder. På myndighetsnivå kommer naturvårdsverket att tilldelas viktiga samordningsuppgifter. I en centerpartimotion har föreslagits en parlamentarisk kommission i kampen mot försurningen. En sådan kommission kan självfallet inte ersätta regeringens arbete med att samordna i dag befintliga resurser och ta till vara de möjligheter som redan nu föreligger till beslut. Detta insåg, såvitt jag förstår, på sin tid också Anders Dahlgren. Som miljöminister tillsatte han ingen parlamentarisk kommission. Han uppdrog åt miljövårdsberedningen att samordna insatserna mot försurningen. Jag bedömer att den aktionskommitté som vi tillsätter har större möjligheter att fungera effektivt i den uppgiften. Jag hoppas också att aktionsgruppen skall kunna ta fram underlag för ett framgångsrikt arbete i riksdagen i dessa viktiga frågor. Jag hälsar med tillfredsställelse den breda enighet som på denna punkt tycks råda i riksdagen. Jag är övertygad om att vi, när vi får fram allt material som behövs och fortlöpande kan lägga förslag på riksdagens bord, kommer att få respons för dessa förslag. En annan angelägen fråga är skyddet av den marina miljön. Vi arbetar nu med att söka få till stånd nordiska initiativ inför det ministermöte som skall hållas inom ramen för Helsingforskonventionen i mars 1984 och inför den Nordsjökonferens som den västtyska regeringen har tagit initiativ till och som skall äga rum under senhösten 1984. När det gäller att komma till rätta med problemen i Östersjön räcker det inte bara med åtgärder som vi vidtar i vårt land. Alla stater kring Östersjön måste samarbeta i syfte att bevara den rika naturresurs som Östersjön är. Hittills har tyngdpunkten i Helsingforskonventionens arbete varit oljeutsläpp och andra föroreningsutsläpp från fartyg. Nu gäller det att mera aktivt angripa också de landbaserade utsläppen och framför allt utsläppen av närsalter. Från svensk sida kommer vi att driva på arbetet i den riktningen. Vi har varit framgångsrika när det gäller att rena våra kommunala avloppsvattenutsläpp. Vad vi nu upplever, både i den marina miljön och i många insjöar, är dock ett bevis för att vi fortfarande har mycket ogjort på vattenvårdens område. Många problem återstår att lösa. Dessa problem orsakas bl.a. av industriutsläpp och avloppsanläggningar som ännu inte fått höggradig rening samt av kvävegödselanvändning i jordbruket. Alla dessa faktorer måste beaktas när det gäller åtgärder för att rena våra vatten. Igenväxning och algblomning förekommer i allt högre grad i våra sjöar och i den marina miljön. Problemen har uppstått både vid västkusten, t.ex. i Laholmsbukten, och i vissa insjöar, bl.a. i Ringsjön i Skåne. Ökad forskning har satts in för att klarlägga orsakssambanden. Redan nu är dock åtgärder angelägna för att minska tillförseln av organiska ämnen och närsalter. Naturvårdsverket arbetar med dessa frågor tillsammans med berörda länsstyrelser. Vi måste minska utlakningen av kväve från våra jordar. F.n. arbetar vi inom jordbruksdepartementet med att få till stånd en minskad användning av kemikalier inom jordoch skogsbruket. Beträffande gödselmedelsanvändningen bör en mera anpassad användning kunna ske på många jordbruksföretag med minskade växtnäringsförluster som följd, men utan att produktionsförutsättningarna nämnvärt förändras. Denna anpassning borde kunna åstadkommas genom en förstärkt rådgivningsoch tillsynsverksamhet. En sådan anpassning är ytterst viktig särskilt i områden där risken för förorening av ytoch grundvatten är stor. För att pröva de tankegångar den Engströmska utredningen lanserade för särskilt utsatta områden övervägs ett åtgärdsprogram för Ringsjön. Jag vill i detta sammanhang, med anledning av vad som sades om handelsgödselsanvändningen, påpeka att ett av problemen är detta att vi kanske köper in dyrbar handelsgödsel som vi på vissa ställen använder i för hög koncentration. Lantbruksnämnden i Skåne har redovisat att lantbrukarna runt Ringsjön under ett år har förlorat drygt 300 000 kr. för att de så att säga gjort för stora gödselgiv. Samtidigt kanske man inte utnyttjar naturgödseln på ett riktigt sätt, utan i stället mera ser den som ett ”kvittblivningsproblem”. Det innebär att man gör sig av med den på olämpliga tider av året, varefter vi får ut den i våra sjöar. På detta sätt får vi både dyrare gödsling och miljöproblem. Det finns säkerligen möjligheter att på de vägar som vi nu försöker lansera åstadkomma en annan inriktning och en bättre anpassning när det gäller utnyttjandet av denna resurs. I det moderna samhället ökar användningen av kemiska produkter kraftigt. Endast en mindre del av de nu använda kemikalierna testas tillräckligt ingående för att man skall kunna göra en tillfredsställande bedömning av deras hälsooch miljöeffekter. Ofta upptäcks skadeverkningarna först sedan det hälsofarliga ämnet använts en längre tid. Det finns därför anledning att se med särskild oro på de problem som kan bli en följd av den kraftigt ökade kemikalieanvändningen. Samtidigt måste vi vara på det klara med den stora nytta som vi haft och har av kemiska produkter i vårt samhälle. Det är nödvändigt att samhället har en god överblick över de kemiska ämnen och produkter som förekommer i arbetslivet och i handeln. Forskningsinsatserna måste intensifieras och kontrollfunktionerna byggas ut. Det är angeläget att en helhetssyn, vari inbegrips arbetsmiljön och den yttre miljön, kan anläggas på de problem som den ökade användningen av kemikalier medför. Regeringen fullföljde därför vårt krav från oppositionstiden och tillsatte den kemikommission som under en begränsad tidsperiod får leda arbetet med att försöka samordna de åtgärder på skilda områden som erfordras för att vi skall uppnå en ökad effektivitet i kampen mot de kemiska riskerna. Jag vill erinra om att vi motionerade i fyra år för att få denna kommission, men den avvisades hela tiden av den borgerliga regeringen. Kommissionen avser att lägga fram sitt första delbetänkande i mars 1984. Delbetänkandet beräknas bl.a. innehålla förslag om fortsatt uppbyggnad av produktregistret, om ett system för förhandsgranskning av nya kemikalier samt vissa förslag om utvidgad information om kemiska produkter. En viktig fråga i en aktiv miljöpolitik gäller självfallet den kontroll och tillsyn som utövas för att intentionerna i lagstiftningen skall få genomslag i den praktiska hanteringen. Händelser som har inträffat har visat att vi här har brister som vi måste försöka komma till rätta med. Vi har i dag en lagstiftning som ger stora möjligheter att göra de nödvändiga förelägganden som behövs för att vi skall kunna minska och stoppa olika miljöföroreningar. Lagstiftningen ger vida ramar för myndigheternas agerande. Från regeringens sida har vi under det här första året vid flera tillfällen dessutom gått in och skärpt de villkor som miljömyndigheterna ställt upp. Dessa beslut innebär att vi inom ramen för gällande lagstiftning skärper miljövårdskraven. Detta är möjligt och önskvärt. Vad vi däremot hittills inte har gjort är att utrusta oss med en sådan effektiv tillsynsorganisation att vi med gott samvete kan säga att företagen verkligen följer dessa skärpta krav. Här pågår f. n. ett arbete inom departementet för att finna vägar för att lösa dessa problem. Vi får en tillsynsavgift som skall inbringa de pengar samhället behöver för att förstärka tillsynen. I den allmänna miljövårdsdiskussionen är det helt nödvändigt för oss att skapa sådana resurser att våra ambitioner inte stannar vid ett antal villkor på ett papper. Det är först när kraven omsätts i handling som vi kan säga att vi driver miljövården framåt. Naturvårdshänsynen i skogsbruket står just nu i hög grad i förgrunden för debatten. Vi har ju under det gångna året haft mycket intensiva diskussioner om vårt skogsbruk över huvud taget. Debatten har gällt hur vi skall kunna få alla skogsägare att medverka i en god skogsvård och i vår virkesförsörjning. När regeringen vill öka aktiviteten i skogsbruket, betyder inte detta att det skall ske på naturvårdshänsynens bekostnad. När vi medverkat till det ekonomiska stöd för att ge skogsbruket möjlighet att avveckla de s.k. 5:3-skogarna som tillkom på den borgerliga regeringens tid, avser vi för vår del sådana restskogar som inte har en plats vare sig i vårt leende landskap eller i det moderna skogsbruket. När det gäller de fjällnära skogarna och de urskogar som bör bevaras kommer — sedan inventeringarna nu är färdiga och lantbruksstyrelsen också har fått tillfälle att avsluta sin hänglavsinventering — naturvårdsverket, skogsstyrelsen och lantbruksstyrelsen att få ta ställning till de skyddsåtgärder som bör vidtas. I den debatt som förs i dessa frågor uppdagas försyndelser som inträffat i gången tid, även under år när den borgerliga regeringen hade ansvaret. Domänverket har företagit avverkningar som man i dag medger att man inte borde ha genomfört. Privata skogsägare har avverkat i de områden vi i dag diskuterar. Det som är viktigt för oss nu är att vi på det underlag inventeringarna ger med stöd av såväl forskning som praktiska erfarenheter kan avgränsa de områden där avverkning av biologiska skäl och naturskyddsskäl över huvud taget inte bör ifrågakomma och finna former för ett mera långsiktigt skydd för dessa områden. Likaså måste vi mera översiktligt söka bedöma hur avvägningen skall ske mellan rennäringens och skogsbrukets intressen. Bägge näringarna representerar värdefulla arbetstillfällen i Norrlands inland. Det gäller försörjningsmöjligheter för människor som älskar dessa bygder och vill få möjligheter att leva kvar där: samer som har en kultur att slå vakt om och skogsarbetare som har lika stark känsla för naturen här uppe som många andra och som med sina insatser tryggar yrkesförsörjningen åt inlandets sågar och trädindustri och därmed hjälper till att hålla också dessa bygder levande. Det är uppgiften att avväga dessa intressen mot varandra vi nu står inför. Inventeringarna kommer förhoppningsvis att ge oss god vägledning.

Herr talman! Jordbruksministern har i kväll valt att uppehålla sig nästan uteslutande vid miljöpolitikens frågor, och det är svårt att ha någon invändning gentemot det. Miljöpolitiken engagerar oss alla och är förvisso utomordentligt viktig. Jag delar jordbruksministerns mening, att frågorna i de motioner som väckts beträffande luftföroreningarna, som på ett så avgörande sätt kan komma att skada vår värdefulla skogstillgång framöver, bör kunna lösas i stor gemenskap och med kraftfulla insatser. Det finns dock också en hel del andra frågor som vi har att diskutera, och jag tänker då inte på dem som vi skall diskutera om en vecka. Jag tyckte kanske att jordbruksministern var belåten i överkant när han inledningsvis konstaterade att nöjda LRF-are hade dunkat honom i ryggen under hans förra period i departementet, men att de, när han efter sex år kom tillbaka, hade sagt att bekymren fanns där. Det verkar som om jordbruksministern inte hade varit hemma under vintern. Det har nämligen förljudits att stora människoskaror har samlats i kalla ishallar för att protestera just mot ministerns jordbrukspolitik. Det är ingen nyhet, så jag gör mig nog inte skyldig till indiskretion om jag framför hälsningen från dem, att man i jordbrukarleden inte är så nöjd som det framställdes för en stund sedan här i talarstolen. Till detta får vi säkert tillfälle att återkomma. När det gäller miljöfrågorna är det utan tvivel så att vi, med den totala blockering som gäller i Sverige beträffande möjligheten att utnyttja kärnenergin, har drivits från en ståndpunkt till en annan och därmed till en lösning som egentligen inte är bra för oss. För några år sedan nödgades vi här i Sverige med anledning av kriser i de oljeproducerande länderna ompröva vårt oljeberoende. Kriser och höjda kostnader för vår oljeanvändning drev oss fram till en kolintroduktion, som kanske inte är så framgångsrik som vi då föreställde oss. Nu har vi lärt oss mer — vi vet att också kolanvändning för med sig betydande problem och att i varje fall en introduktion av ny teknik kring kolet är bekymmersam. Skall vi dras med alltför många gränsvärden och alltför ofta förekommande ändringar, försenas också introduktionen. Jag vill, herr talman, avslutningsvis konstatera att vi kanske måste göra en omprioritering beträffande de energitillgångar som vi har att tillgå. Kanske blir blockeringen kring kärnenergin sådan att vi måste omvärdera de tillgångar som finns. Trots allt har vi mindre förorenande energikällor att tillgå, och vi får kanske en gång till fundera över möjligheten att utnyttja dem.
Herr talman! Jag gratulerar Svante Lundkvist till detta goda och förtroendefulla samarbete med LRF. Frågan är emellertid varför LRF-medlemmarna är så ledsna, så arga och varför de demonstrerar i Norrland. Tusentals unga bönder och blivande bönder har demonstrerat i Skåne i dag. Menar jordbruksministern att LRF:s ledning spelar ett dubbelspel — att man säger ett till jordbruksministern och ett annat till sina medlemmar? Det är viktigt att få veta exakt vad jordbruksministern avser. Jag kan inte tvinga jordbruksministern att tala jordbrukspolitik här i kväll. Jag har t.o.m. en viss förståelse för att han inte vill diskutera alla de uttalanden som gjorts och de förslag som lagts fram och som lett till att han har mötts med tystnad eller ilska och till att applådernas tid är förbi. Det är synd att Svante Lundkvist inte tar det här tillfället i akt och klarar ut alla de missförstånd som han ständigt säger sig vara utsatt för. Detta är ju en utmärkt plats att klara upp missförstånd på. Jag diskuterar gärna miljöpolitik, och efter att ha lyssnat på jordbruksministerns långa redogörelse måste jag ställa den konkreta frågan: Vad har ni gjort under det här året? Tala om det, för det kan ju vara så att det har undgått oss. Jag har faktiskt inte märkt några insatser. Så var det kolet. Ja, era insatser i kolets miljöhistoria var ju närmast att framställa en optisk synvilla, då ni tillsammans med moderaterna röstade ner mittenregeringens proposition. Det ni ville — och som stod i reservationen och som blev riksdagens beslut — var ju att ha minst lika starka krav som mittenregeringen, minst lika starka krav som dem ni fällde. Det var den heroiska insatsen. Sanningen var naturligtvis att ni ville vänta och se vad partsutredningen Kol, hälsa, miljö skulle komma fram till. Jag återkommer i nästa replik till de andra frågorna.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse jordbruksministerns programförklaring när det gäller miljöfrågorna och alldeles särskilt när det gäller försurningsproblematiken. Jag kanske inte är rätte mannen att ge något råd. I varje fall vill jag komma med följande uppmaning: Säg också några uppskattande ord om t.ex. folkpartiregeringens och den dåvarande jordbruksministerns, Eric Enlunds, insatser på området — bl.a. när det gällde att ta initiativ till den konvention som då slöts. Jag vill i detta sammanhang även nämna den tidigare mittenregeringens och Anders Dahlgrens insatser i jordbruksdepartementet i fråga om fullföljandet av nämnda konvention och i fråga om den konferens som hölls i Stockholm i juni 1982. Man intar stridsposition, men kanske en viss uppluckring är möjlig. Vi har egentligen inte tid att strida. I stället behöver vi gemensamt arbeta för det allra bästa i just försurningsoch miljöfrågorna i stort. Innerst inne är vi nog litet skrämda i vad gäller miljöriskerna. Ärligt talat tror jag att vi alla är litet villrådiga. Behovet av den arbetsgrupp som jordbruksministern nu har tillsatt tyder på det. Vidare vet vi att det moderna skogsoch jordbruket påverkar försurningen av mark och vatten. Det gäller t.ex. vissa typer av gödsling av marken, dikningsföretag, avverkning och skörd. Det är därför angeläget att jordbrukets och skogsbrukets inverkan på försurningsprocessen klarläggs. Det behövs således intensifierade forskningsinsatser och åtföljande förslag till åtgärder. Sådant behöver kanske inte behandlas i en arbetsgrupp av det slag jag nämnt. Redan nu måste emellertid konkreta åtgärder vidtas på grund av den kännedom man har i dessa frågor. När det gäller kalkningen och det program som fastlades under mittenregeringens tid är det bra att den nuvarande regeringen fullföljer den tidigare mittenregeringens förslag. Anslaget för kalkning bör dock kompletteras med anslag för forskningsoch inventeringsarbete. Utöver de uppföljningsåtgärder som redovisats bör också eventuella skadeverkningar i samband med kalkning studeras. Regeringen planerar att genom försurningsavgifter ta in mer pengar än den betalar ut för kalkning. Enligt vår mening är det oacceptabelt, om inte ökade anslag samtidigt beviljas för forskning på detta område.

Herr talman! Den beskrivning som jordbruksministern inledningsvis gav av industrisamhället och annat i det sammanhanget är naturligtvis helt korrekt. Det är lätt att konstatera att de åtgärder som har vidtagits, både i vårt land och i andra länder, långt ifrån är tillräckliga för att man skall kunna komma till rätta med de negativa verkningarna av den industriella tillväxten. Helt kort skall jag beröra vad jag sade i mitt första anförande. Vi måste få en annan syn på vad som är lönsamt. Det är inte bara företagsekonomin som gäller utan också samhällsekonomin. I grunden kommer det annars inte att finnas någon lönsamhet över huvud taget att slå vakt om. Förhoppningvis blir det bättre framdeles. Efter att ha lyssnat till jordbruksministerns långa redogörelse vill jag framhålla att vi som har sysslat med bl.a. miljöfrågor och energifrågor under en lång tid inte precis uppfattar socialdemokraterna i Sverige som pådrivare i miljöfrågor. Många gånger har andra intressen tagit överhand. Men det har blivit bättre, och jag hoppas att det skall bli ännu bättre. Riksdagen har fattat beslut om att så och så mycket kol skall användas. Men sanningen är den att ingen i Sverige — varken regeringen, jordbruksministern i egenskap av miljöminister eller energiministern — vet exakt hur mycket kol som är på väg in i landet. Man har inte någon riktig överblick. Vi har från vpk:s sida sedan länge krävt licenser, ett krav som också socialdemokraterna ställt upp på när de var i opposition — det gick bra. På detta sätt skulle man få kontroll. Nu går emellertid socialdemokraterna ut och ger bidrag till satsningar på kolanläggningar — och ingen kan säga vad det kommer att leda till. Det kan bli mycket mer kol och blir förmodligen mycket mer än vad något riksdagsbeslut har slagit fast. Ingen vet nämligen exakt vilken effekt det kommer att bli. Kommuner, företag och olika enskilda sammanslutningar och institutioner satsar på kol i olika sammanhang. Vi vet inte hur mycket som är på väg in, hur mycket kol vi kommer att ha om fem år. Detta är allvarligt och har alltså med försurningen att göra. Min varning för locktonerna från högerhåll beträffande kärnkraft fick jag kvitto på direkt. Jag vill säga till jordbruksminister Svante Lundkvist, liksom jag brukar säga till alla andra socialdemokrater: Lyssna inte på locktonerna från högern när det gäller kärnkraft, oavsett om de framförs av Arne Andersson i Ljung eller någon annan potentat. Det går inte väl! De har inga intressen av miljökaraktär. Det är bara nu som det passar för dem att ta fram detta — förut har de inte tagit upp det. Se alltså upp med dessa locktoner — det är inte någonting att lita på! Jag hinner inte ta upp fjällskogarna nu, men jag återkommer i nästa replik.

Herr talman! Jag tror att jag skall börja med de uppskattande orden. Det har efterfrågats om jag inte kunde tänkas säga några uppskattande ord om det som gjordes under den borgerliga tiden på miljöpolitikens område. Jag sade förut i mitt anförande att exempelvis det initiativ som togs i försurningspropositionen som vi lade fram 1976, till att börja med beträffande kalkning, följdes upp av den borgerliga regeringen. Jag gav alltså uttryck för uppskattning för detta. Det var på flera punkter som jag gav uttryck för uppskattning av att den borgerliga regeringen har följt upp socialdemokratiska initiativ. Jag skall gärna också ge ett erkännande till Eric Enlund för de insatser som han gjorde som jordbruksminister, exempelvis på naturvårdsområdet. Men det är egentligen inte jag som i den här debatten har förmenat mina politiska motståndare erkännanden. Däremot upplever jag det nog så, att när mina politiska motståndare talar om socialdemokratins insatser, både den tidigare regeringens och den nuvarande regeringens — tycks de inte ens vilja bekväma sig till att höra på eller läsa på beträffande det vi sysslar med — men det må vara. Jag håller fortfarande fast vid vad jag slutade med att säga: Det finns uppenbarligen ett så brett intresse här i riksdagen för försurningsfrågorna att jag kan hoppas att det jobb som regeringen skall göra, och det jobb som kommer att göras här i riksdagen, skall medverka till att vi kommer till rätta med dessa problem. Sedan kom kolet in i bilden. Det var intressant att höra Arne Andersson i Ljung, Anders Dahlgren och Oswald Söderqvist. Jag vill på socialdemokratins vägnar säga att vi håller fast vid folkomröstningsresultatet och de beslut som har fattats med anledning av detta.

Det kommer att bli mycket spännande att se vilken energipolitik denna borgerliga regering kommer att lägga sig till med. Borde inte det här vara en anledning för somliga att fundera litet över i vilket sällskap de just nu befinner sig och den iver med vilken man försöker stärka banden till det sällskapet? Sedan några ord till Anders Dahlgren, som hade bekymmer över min situation i förhållande till Sveriges jordbrukare. Jag tror, Anders Dahlgren, att vi skall vara uppriktiga och konstatera följande: De bekymmer som jordbruket hade när jag tillträdde som jordbruksminister var inte förorsakade av den socialdemokratiska regeringens jordbrukspolitik utan av den ekonomiska utveckling vi hade under den borgerliga regeringen. Nu har vi uppgiften att försöka rätta till detta — och det är kanske den viktigaste insats vi kan göra för att hjälpa jordbruket i det här landet. Visst har man lyckats att ute bland jordbrukarna beskriva mig och socialdemokratin som några som vill jordbruket till livs. Vi skulle plötsligt ha ändrat den inställning som svensk socialdemokrati hade redan i början av 1930-talet — då det passade även det dåvarande bondeförbundet att samverka med socialdemokratin kring en politik till gagn för arbetare och bönder. Vi skulle plötsligt ha ändrat vår inställning till jordbruksnäringen, samtidigt som vi hävdar —i den övergripande målsättning som vi redovisar på jordbrukets område — att det gäller att trygga vår livsmedelsförsörjning och göra det genom ett jordbruk som kan bedrivas i hela det här landet! Jag tror att jag har fog för uppfattningen att vi skall avvakta den debatt som skall föras på den här punkten nästa vecka. Jag tror också att det skulle kunna finnas skäl att avvakta resultatet av de överläggningar som skall ske om jordbrukets villkor, innan man går ut och påstår att socialdemokratin vill komma jordbrukarna till livs. Jag har åtskilliga gånger markerat att vi gemensamt måste bära de bördor som vi har att bära i det här landet — på grund av den ekonomiska utveckling som vi hade under ett antal år — men avsikten är inte att de skall bäras i högre grad av Sveriges jordbrukare än av andra grupper i samhället.

Herr talman! Jag tror inte att Svante Lundkvist skall glädja sig alltför mycket vid tanken på hur vi skall lösa de energipolitiska frågorna när vi skall bilda regering. Men jag gläder mig åt att han ser det som en påtaglig realitet att vi avser att bilda regering. Vår politik tar sikte på att vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna skall bilda en borgerlig regering 1985. På den punkten är jag mer målmedveten. När det gäller energifrågorna var det faktiskt på det sättet att jag inte gjorde någon mer hänförd bekännelse till kärnkraften, utan jag sade att verkligheten kommer att mota oss från en ståndpunkt till en annan beträffande energislagen. Verkligheten har motat oss från oljan till kolet. Nu har kolet visat sig medföra många svårigheter. Jag antyder således att vi kan komma att ånyo få ompröva de olika energislagens förträfflighet, och det kan göra att vi ställs i en besvärlig situation igen. Mer häftigt var det inte. Längre ifrån varandra är vi inte. Det är snarast på det sättet, Svante Lundkvist, att omständigheterna också i denna fråga jämnar marken för ett regeringsövertagande 1985.

Herr talman! Jordbruksministern återkommer till att han skall rätta till den försämrade situation som jordbrukarna fick under min tid som jordbruksminister. Det vill han göra med hjälp av de åtgärder som han här har redovisat och som föreslagits från regeringen — genom att lägga nya ekonomiska bördor på många hundratals miljoner kronor på den grupp som han säger sig skola ekonomiskt rädda! Det är en fantastisk tanke, herr talman, att det skulle vara ett sätt att rädda Sverige ur krisen! Tänk vad pengar vi skulle ha tjänat om vi inte hade satt in en krona i Svenskt Stål, i tekoindustrin i Sjuhäradsbygden eller i varvsindustrin, utan hade lagt på dem nya utgifter för att rädda dem ur krissituationen! Jag är inte säker på att jordbruksministern får sin finansminister med på att det här är så bra. Jag är ledsen över att jordbruksministern inte svarade på det som jag frågade om, nämligen om han har stått här i kväll och sagt att LRF:s centrala ledning för ett dubbelspel, säger ett till jordbruksministern och ett annat till Sveriges bönder, vilket gör att de demonstrerar. Det är viktigt att jordbruksministern förklarar sig på den punkten. Jag skulle råda jordbruksministern att läsa våra miljömotioner och vår försurningsmotion. De innebär ingen förfalskning av den miljöpolitiska historien. Vi har gått tillbaka till 1967, när Svante Odén upptäckte försurningen. Vi har klart redovisat den insats som gjordes från Sverige, av socialdemokraterna och av talmannen, vid miljökonferensen 1972 osv. Men vad jag har frågat efter, herr jordbruksminister, är vad ni har gjort under det här året, och det har jag fortfarande inte fått något svar på. Nu har jag inte rätt till någon ytterligare replik. Jordbruksministern kan utnyttja statsrådens ynnest att få sista ordet, och det unnar jag honom av hjärtat.

Herr talman! I mitt första anförande ställde jag en fråga till jordbruksministern, om han var beredd att i regeringen verka för ett ökat bistånd i form av livsmedel till tredje världens nödlidande. Jag vill upprepa den frågan. Här har talats om olika uppfattningar om saker och ting och hårda politiska motsättningar. Det är klart att det har funnits sådana under den halva mandatperiod som nu har gått, bl.a. när det gäller skogspolitiken, där vi ju haft olika meningar. När nu tankarna på avverkningstvång har nedtonats har också de motsättningarna mildrats. Jag vill bara till protokollet få fört att folkpartiet är emot höjningen av skogsvårdsavgiften såsom den har lanserats både i december och nu i budgetpropositionen. När det gäller energipolitiken vill jag för vårt partis räkning säga att det resultat som vi kom till efter det s.k. kärnkraftsvalet och riksdagsbeslutet ovanpå folkomröstningen står fast. Vi har, tror jag, att förvänta en ökad användning av förnybara energikällor. Jag vill också peka på gasprojektet i södra Sverige. Jag tror inte att alla möjligheter att utnyttja vind, sol och annat är uttömda, utan forskning och experimenterande i det avseendet kommer att ge oss nya möjligheter. Jag vill också nämna energigrödor, när vi nu har jordbrukspolitiska frågor uppe, vidare återanvändning av energi, värmepumpar och vattnet, som fortfarande är en stor tillgång, även om vi håller fast vid att inte bygga ut Norrlandsälvarna. När det gäller bilarna och bränsleåtgången har vi från Volvo sett ett exempel på en bil som kommer fram på 2000-talet och som är mycket lätt, mycket energisnål osv. Det energipolitiska beslut vi har fattat i riksdagen kommer under alla förhållanden att ligga fast, såvida vi från folkpartiets sida har något inflytande.
Herr talman! Det är bra att det slås fast en gång till — den här gången från jordbruksoch miljöministern — att folkomröstningens utslag skall gälla. Det är bra, därför att varje gång en högerman numera går upp i en debatt någonstans får man höra att vi nog måste rucka på utslaget av folkomröstningen och det efterföljande riksdagsbeslutet. Jag noterar med tacksamhet och stor tillfredsställelse att det från regeringshåll på nytt har deklarerats att detta står fast. En kort kommentar till frågan om de fjällnära skogarna. Jordbruksministern sade att industrisamhällets krav på råvarutillgångar och arbetstillfällen inte skulle få inkräkta på naturvårdshänsynen och inte fick tillgodoses på bekostnad av t.ex. de fjällnära skogarna. Jag tolkar självfallet detta uttalande som att det skall bli en mycket mer restriktiv handläggning och större krav både på det statliga domänverket och på privata skogsbolag i fortsättningen, när de kommer med begäran om dispenser eller tillstånd att få utnyttja avverkningsrätter i sådana här känsliga områden. De fjällnära skogarna är en unik naturresurs i Sverige. Om vi hugger ned dem i vår generation, talar mycket för att det inte kommer att finnas några sådana skogar kvar för kommande generationer. Det bör vi undvika.

Herr talman! Med anledning av det sista som Oswald Söderqvist sade vill jag markera angelägenheten av att vi nu genom dessa inventeringar kan få ett underlag som gör det möjligt för oss att säkrare bedöma vad vi skall skydda och var skogsbruk skall kunna bedrivas. Då talar jag om Norrlands inland. Sedan har vi ett område som heter fjällbarrskogen och som ligger närmast själva fjällbjörksområdet. I fjällbarrskogen skall över huvud taget inte skogsbruk bedrivas. Det finns alltså i dag möjligheter för oss att genom det underlag som vi får slutgiltigt inventera och lägga fast hur vi skall hantera dessa viktiga frågor. Det kommer också att ske. Anders Dahlgren försökte påstå att jag har sagt att LRF för ett dubbeltungat tal gentemot mig. Här hänvisar jag till vad LRF sade till mig, när jag lämnade min uppgift såsom jordbruksminister 1976. Jag föreställer mig att ingen från LRF-ledningen tar tillbaka vad man då sade såsom en värdering av de insatser som gjorts till förmån för den svenska skogsnäringen under de 44 år som socialdemokratin hade regeringsansvaret. Jag hoppas att det ligger fast. Vad LRF säger till mig i dag är en annan sak. Det är kritik av den politik som man menar att vi för för att komma till rätta med de bekymmer och problem som den borgerliga regeringen skaffade oss och jordbruksnäringen på halsen. Nästa vecka får vi diskutera hur de åtgärderna skall värderas från jordbrukarnas, samhällets och även konsumenternas utgångspunkt. Låt oss vara överens om att livsmedelsförsörjningen fortfarande är en fråga för alla människor i detta samhälle. Det är en viktig bakgrund, när vi talar om att skapa förtroende för vad vi gör på livsmedelsförsörjningens område. När det gäller livsmedelsbiståndet skall jag inte träda i stället för någon kollega som har ansvaret för hur vi skall bedriva vår biståndspolitik. Det vore fel. Men jag har ingen anledning att motsätta mig att vi utnyttjar mera av de livsmedel som vi kan ställa till förfogande för vårt bistånd. Jag skulle t.o.m. våga säga att vi med hänsyn tagen till den livsmedelskatastrof som vi nu kan se i västra Afrika måste sätta in ytterligare åtgärder där. Det har vi för resten redan gjort.

Jag gläder mig inte ett ögonblick. Jag kan självfallet inte glädja mig åt tanken på att vi skulle få en borgerlig regering, men jag oroar mig i stället för gläder mig åt att vad som nu framskymtar i debatten på det här området från två borgerliga partiers sida skulle försätta oss i samma situation som vi hade när ni försökte er på uppgiften att ta fram en energipolitik. Något av det mest bekymmersamma vi har varit utsatta för var ju de motsättningar som där kom till uttryck och som gjorde att vi i dag, när vi skall utforma vår energipolitik, ser att mycket av det som borde ha gjorts tidigare blev ogjort. Det får vi lida av nu, bl.a. att ni inte från början tog ett ordentligt grepp om hur man skall hantera den mängd kol vi har varit överens om att använda för att begränsa Sveriges oljeberoende. Det är nu vår uppgift att försöka få ett grepp om vilken mängd kol vi skall introducera, var vi skall utnyttja kolet och hur vi skall möta miljöriskerna i sammanhanget. Det är en uppgift som vi kommer att redovisa i den proposition som vi avser att lägga fram för riksdagen på vårkanten. Om Anders Dahlgren fortfarande inte har uppfattat någonting av det jag har sagt i fråga om vad den socialdemokratiska regeringen har gjort när det gäller försurningsfrågorna, får jag väl be honom återgå till mitt anförande, när det finns att läsa i protokollet.

Herr talman! Omständigheterna har gjort att mitt sedvanliga försök till sammanfattning av den allmänpolitiska debatten kommer i omedelbar anslutning till en senarelagd jordbruksdebatt. För en mindre småbrukare som mig —- som alltid med beundran följt de stora pojkarnas i jordbruksutskottet debatter, vilka genom deltagarnas obestridliga sakkunskap höjer sig över det mesta man kan lyssna till i riksdagen — innebär det en extra belastning att följa dem i spåren. För egen del kommer jag dock främst att ägna mig åt det som flickorna på korrekturet brukar benämna ”ordbruk och bokstavsskötsel”. Pressen har redan i sina recensioner bl.a. karakteriserat gårdagens debatt som en trist tillställning och från informationssynpunkt en katastrof. Till detta är dock att säga att pressens normala rapportering från riksdagen mestadels, från informationssynpunkt, är en kontinuerlig katastrof. Mera därom i annat sammanhang. Likväl kan man kanske säga att det inte var en av de mest lysande allmänpolitiska debatterna i nutidshistorien, även om vissa soloframträdanden var utmärkta. Den inledande pajkastningen var, som sig bör, med anledning av budgetpropositionen ägnad åt den ekonomiska politiken. Som vanligt använde man ofta inkommensurabla storheter i sin argumentation, och när en talare framhöll att ”alla kurvor numera pekar uppåt”, så kan det ju faktiskt vara både bra och dåligt, beroende på vad kurvorna skall representera — om det är bruttonationalprodukten, obligationsräntan, statsskulden, exporten eller antalet nya skatter. Herr Ulf Adelsohn påpekade att socialdemokraterna sedan de kom till makten höjt 43 olika skatter, och Kjell Johansson belastade framemot kvällningen stenograferna med att i rask takt och utan att dra andan nämna dem alla vid namn. Ett annat bidrag till belysningen av ”de stora talens lag” gav Thorbjörn Fälldin genom att meddela att de borgerliga regeringarna på sex år avskaffade 1000 lagar. Hur många som tillkommit angav han dock inte. Om man skall fortsätta att vara opartisk må även nämnas att Jan-Erik Wikström beskyllde regeringen för att inte göra vad som måste göras, vilket förmodligen är sant, men faktum är att jag själv för åtskilliga år sedan hörde en folkpartistisk budgetminister säga att ”läget kräver åtgärder, som somliga av oss inte är beredda att vidta”. Men denna samtidshistoriska återblick drabbar inte herr Adelsohn, när han konstaterade att alla de tre borgerliga oppositionspartierna nu vill spara mer än regeringen, och att detta — trots att det kan förefalla inopportunt med hänsyn till väljaropinionen — innebär att det i dagens Sverige är oppositionen som tar ansvar för den långsiktiga politiken. Eftersom vi i julboksfloden fått besked om hur det egentligen var med både det ena och det andra, så kanske vi i framtida allmänpolitiska debatter — ja, redan i den kommande finansdebatten — skulle kunna lämna den tillbakablickande nostalgin och satsa helhjärtat på framåtblickandet. Statsministern meddelade att regeringen nu hade anträtt den ”långa marschen”. Förmodligen inleddes denna med vad som i höstas kallades ”steget”. Nästa etapp i den långa marschen — som kan bli jobbig för fotfolket — blir förmodligen här, som i Kina, ”det stora språnget”, något som redan i ordvalet måste ligga nära till för en kavalleriofficer, och i förlängningen väntar måhända även kulturrevolutionen, i den mån den inte redan inletts och försiggår jämsides. Herr talman! Detta för på ett naturligt sätt över till ett annat av den allmänpolitiska debattens stora temata: självkritiken. Andarna har vaknat och det är en lust att leva. Länge nog har det varit ”same procedure as last year”. Somliga nyktrar till och ser sig nymornat omkring. Andra vänder sig bara på den andra sidan. Medan statsministern påstår att oppositionen bara kör i samma gamla borgerliga hjulspår — man märker återigen kavalleristen — så skriver Lars Engqvist att ”den enda livskraftiga utopi som i dag formulerats är den som handlar om marknadsekonomins möjligheter” . Och en annan socialdemokratisk journalist, Berndt Ahlqvist, skriver att ”den stora inflationsmotorn i vår ekonomi är emellertid det system för lönebildning vi har. Så länge detta system tillåts fortsätta att fungera som det gör i dag är ett tillfrisknande av svensk ekonomi höljt i djupaste tvivel.” Min värderade riksdagsoch professorskollega Bo Södersten har varmt anbefallt den boken. Och min värderade vän framtidsministern tillåter sig både det ena och det andra i frihetens tecken, så nog försiggår det självprövning inom socialdemokratin alltid. Den prövningen innebär, såvitt jag kan begripa, att man rör sig åt vårt håll — från båda hållen, från de självtänkande socialdemokraterna och från folkpartiets nya, och av rancune ännu inte drabbade, ledning. Kronan på verket var onekligen Lars Werners efterlysning av de gamla konservativa, socialt medvetna högermännen. Med ängslan i rösten undrade han om de hade gett upp. Hav tröst, Lars Werner, här har du en som inte har gett upp, men som heller inte upplever någon konflikt mellan liberalism och konservatism i en tid då båda har skäl att slåss för att återge det första av de tre revolutionära orden frihet, jämlikhet och broderskap dess plats i samhället. Substansen i den allmänpolitiska debatten bestods den här gången av familjepolitiken, ett samtalsämne som vice statsministern Ingvar Carlsson och jag vid den här tiden förra året hade anledning att ägna oss åt och till vilket vi två får tillfälle att återkomma här i morgon förmiddag. Det har varit tillfredsställande för mig att få uppleva detta genombrott för ett område som i år firar 50-årsjubileum, för så länge sedan är det som Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan utkom. Det har också varit tillfredsställande att få uppleva att man nu på allt flera håll börjar inse att det i tid och otid begagnade uttrycket ”fördelningspolitik” har mer än en innebörd — det finns i själva verket åtminstone tre sådana. Den konventionella användningen avser en fördelning mellan inkomsttagare med höga och låga inkomster, men utan hänsynstagande till försörjningsbördan. Mot den innebörden har inte minst vi moderater envist invänt att skatten måste relateras till hur många som skall leva på en inkomst. Inte heller detta betraktelsesätt ger emellertid en riktig bild — den är ju uteslutande horisontell — för det finns alltid också en vertikal dimension: fördelningen mellan generationerna av inkomster, skulder och skatter. Och denna vertikala dimension, som blivit särskilt markerad genom att ansvaret för den äventyrliga statsskulden — två tredjedelar av ett års samlade produktion — inom och utom landet, successivt belastar framtida generationer, den är något som varje generation under sin livstid själv genomlöper. ”Sambanden mellan skatter, bidrag och avgifter är komplexa och svåra att överblicka — inte minst ur det enskilda hushållets synvinkel. ——— Ingen myndighet har försökt att kartlägga samlade effekter i systemet.” Detta säger riksrevisionsverket i sin verksamhetsberättelse 1982/83. Finns det någon som kan överblicka detta, så är det Ingegerd Troedsson. Vår förste vice talman formulerade i gårdagens debatt ett antal konkret motiverade frågor kring detta tema — frågor på vilka hon inte fick något svar. Men innan man kan ge sig in i en debatt om fördelningspolitik måste det finnas något att fördela. Min värderade vän från grannkommunen Nacka, som nu bär ansvaret för den svenska industripolitiken, hade i går några uppmuntrande ord att säga från sitt fögderi. Låt vara att allt inte är hans förtjänst, utan att president Reagan och hans ekonomer också delar förtjänsten med honom — i överförd bemärkelse — och kanske också, i någon mån, de svenska företagen, som statsministern i går, litet på sladden, gav sitt erkännande för vad han kallade deras ”del i framgången”. Medan jag rör mig på det lokala grannskapsplanet kan jag inte underlåta att uttala den förhoppningen att det ansvar som de tredje och fjärde generationerna av familjen Axelson Johnson nu — i samförstånd med Thage Peterson — axlat, i enlighet med de konservativa traditioner som Lars Werner så nostalgiskt hänvisade till — samtidigt som han vill beröva de rika deras rikedomar — inte skall visa sig alltför tungt att bära. Vad denna familj betytt och betyder för förståelsen och uppskattningen av vårt land på andra sidan Östersjön — där handlingar väger mer än ord — kan svårligen värderas högt nog. Detta kan kanske vara en mjuk övergång till själva familjepolitiken, som nu för första gången på länge kommit fram i rampljuset. Statsministern tillät sig att uttala att han från de borgerliga partiernas sida inte funnit en enda ny tanke. Jag förmodar att han — som har så mycket att bestyra — då inte har hunnit läsa den moderata frihetsmotionen och inte heller den familjepolitiska motion som faktiskt presenterar ett helt nytt sätt att angripa frågan om barnfamiljernas f. n. oöverskådliga system — eller brist på system — av skatter, avgifter och bidrag. Ingegerd Troedsson och herr Ulf Adelsohn bidrog i varje fall med muntlig information i saken. Statsministerns besked till de sina var, såvitt jag kunde uppfatta det, följande: först och främst rösta ner de borgerliga förslagen! Sedan skall regeringen lägga förslag om vissa förbättringar på kort sikt, och därefter skall regeringen föreslå en mer omfattande omfördelning till förmån för barnen. Nu är det emellertid så att regeringen, som Rune Gustavsson framhöll, t.v. står tomhänt i familjepolitiken, medan de borgerliga partierna lagt fram egna förslag. I det läget har Ingemar Eliasson tydligen kallat samman en hjärntrust i socialutskottet — till vilken även Evert Svensson enligt egen utsago i går kväll hör-— för att se om man där, liksom man gjorde en gång för snart sex år sedan i befolkningsfrågan, kan finna en gemensam lösning, på villkor att man inte ökar budgetunderskottet och att man särskilt satsar på flerbarnsfamiljerna. Som ledamot av bibelkommissionen vill jag gärna säga: Give Gud att Ingemar Eliasson och Evert Svensson — med det material som Ingegerd Troedsson i går och tidigare redovisat — lyckas få ihop något, som alla kan samlas kring, även den alltför ofta frånvarande, misskände skämtaren Sten Andersson. Herr talman! I botten på en filbunksskål från Hemslöjden fann jag för några år sedan den tänkvärda devisen: ”Dagen blir kortare ju längre man lever.” I medvetande härom skall jag sluta detta anförande medan tid är. De som till äventyrs vill säga något annat om familjepolitiken än jag nu har gjort, kan återkomma i morgon kl. 9.00, när Ingvar Carlsson skall lämna ett interpellationssvar i befolkningsfrågan. Med detta, herr talman, ber jag att få tacka för uppmärksamheten och önska Er, kammarkansliet och kammarens ännu kvarvarande ledamöter en god natt.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har bett mig redogöra för de reaktioner vi hittills fått på boken ”Barn?” och samtidigt orientera om de åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av de sjunkande födelsetalen. För ganska precis ett år sedan redogjorde jag här i kammaren för hur regeringen avsåg att uppmärksamma befolkningsfrågan. Jag konstaterade den gången att vi vet väldigt litet om orsakerna till att det föds allt färre barn. Även om jag såg med viss oro på situationen så kunde jag då understryka att det inte finns något stöd för uppfattningen att vi skulle befinna oss i en allvarlig befolkningskris. För att öka kunskaperna i de här frågorna inbjöd jag förra våren ett antal forskare, författare och samhällsdebattörer — samt ett hundratal skolungdomar — att med bred ansats analysera och beskriva de olika faktorer som påverkar människors vilja att föda barn. Det var denna inbjudan som sedan resulterade i boken ”Barn?”. Det boken bidrar med är viktiga fakta, sakkunniga uppgifter om vad man faktiskt ver i dessa frågor. Därutöver innehåller den en rad tänkvärda och personliga funderingar kring barnafödande och barns och föräldrars livsvillkor. Glädjande nog har boken väckt ett starkt gensvar. En del av detta har kunnat avläsas i massmedia. Jag och mina kolleger i regeringen har också fått ta emot många brev. Av naturliga skäl — frågan handlar ju i så hög grad om hur enskilda människor ser på sina egna liv — har synpunkterna varit många och mycket skiftande. Ändå tror jag att jag redan nu kan dra vissa slutsatser av boken, och av reaktionerna på den, även om jag samtidigt vill betona att debatten inte på något vis kan anses vara avslutad. För det första tycks de allra flesta vara av uppfattningen att de sjunkande födelsetalen är en viktig samhällsfråga värd att uppmärksamma. Men inte av det skäl Gunnar Biörck brukar betona — dvs. att den svenska befolkningen skulle löpa risk att dö ut — utan av det skälet att man oroar sig över kvaliteten i ett samhälle som så att säga inte ”tål” barn, inte tolererar barns behov fullt ut. För det andra bekräftas ekonomins betydelse för barnfamiljerna. Mot den bakgrunden är det självfallet glädjande att så många politiska partier och fackliga organisationer nu intensivt debatterar denna fråga. För det tredje framgår det mycket klart att barnomsorgen är av stor betydelse. För det fjärde är det tydligt att arbetstidernas längd medverkar till att många föräldrar periodvis lever under en mycket hård press. Vad gäller samtliga dessa frågor kan man se debatten kring boken ”Barn?” som en remissdebatt som regeringen kommer att vägledas av när den i år, men också kommande år, lägger fram sina konkreta förslag på familjepolitikens område. En femte och sista slutsats jag anser mig kunna dra redan nu av diskussionen i befolkningsfrågan är att beslutet att sätta barn till världen i hög grad handlar om attityder — till barn, ungdomar och till föräldraansvar. När det gäller dessa kan man dock inte åstadkomma några förändringar genom snabba och ibland kanske kortsiktiga politiska beslut. Skall barn känna att de är viktiga och efterlängtade måste de få hela vuxenvärldens, inte bara sina föräldrars, stöd. Och det kan de bara få om vi alla är med och tar vårt ansvar. Som svar på Gunnar Biörcks andra fråga kan jag säga att regeringen på olika områden kommer att vidta åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för barnfamiljerna. Vi kommer att i konstruktiv anda pröva och diskutera den senaste tidens förslag till förbättringar av barnfamiljernas ekonomi i syfte att nå en bred uppslutning i Sveriges riksdag till gagn för barnfamiljerna. Vi är beredda att så snart det går få till stånd en förbättring av barnfamiljernas situation redan på kort sikt. Vi anser vidare att det behövs en mera omfattande omläggning av socialpolitiken och skattepolitiken till fördel för familjer med barn. Men det kräver mera ingående överväganden. Regeringens åtgärder är vidare inriktade på att ge alla barn en god omsorg och utbildning, men också på att utveckla en familjepolitik som gör det möjligt att förena föräldraansvar och yrkesarbete. Det är en politik som utgår från allas — både mäns och kvinnors — behov av att självständigt kunna försörja sig, en politik som samtidigt utgår från barns behov av båda sina föräldrar. Vårt intresse för befolkningsfrågan grundar sig sammanfattningsvis på en strävan efter ett samhälle där barn och ungdomar ges så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt, ett samhälle där barn och ungdomar inte är en börda utan erkänns som den tillgång de faktiskt är för oss alla.

Herr talman! Tillåt mig framföra ett tack till vice statsminister Ingvar Carlsson för hans utförliga svar på min interpellation. Med hänsyn till den glädjande och framträdande plats familjepolitiken kom att inta i de senaste dygnens allmänpolitiska debatt — något som knappast kunde förutses vid den tidpunkt då interpellationen framställdes — kan dagens tankeutbyte från min sida bli mera kortfattat än ämnet i sig inbjuder till. Låt mig börja med en liten korrektion till svarstexten. ”Det skäl Gunnar Biörck brukar betona” skulle enligt statsrådet Carlsson vara ”att den svenska befolkningen skulle löpa risk att dö ut”. Denna mening är nog inte alldeles korrekt, och i den utsträckning den har en täckning är jag i så fall i gott sällskap med tre socialdemokratiska eller socialistiska vetenskapsmän, nämligen Gunnar Myrdal, Erland Hofsten och Carl Johan Åberg. Jag har f.ö. i en motion i år tagit upp en formulering från den sistnämnde: inte ”dö ut”, men väl ”avveckla sig själv”, som ganska väl beskriver vad som kan ske om varje ny generation är väsentligt mindre än den närmast föregående och om dess nativitetsmönster är sådant som det svenska folkets f.n. är. Jag tror inte Ingvar Carlsson har någon anledning eller möjlighet att i denna matematiskt-statistiska bedömning anmäla avvikande mening -— lika litet som jag har någon anledning att vara mindre bekymrad än han över den bristande barnvänligheten i det svenska samhällets nuvarande spelregler på olika områden. Vad Ingvar Carlsson i övrigt anför i sitt svar är föga kontroversiellt men också mycket allmänt hållet. Det är uppenbart att regeringen ännu inte själv har några genomarbetade planer att lägga fram för riksdagen. Initiativet förefaller nu, liksom exempelvis 1978, att utgå från riksdagen — av motionsskörden, onsdagens familjepolitiska debatt och socialutskottets aktivitet att döma. Beskedet att regeringen ”i konstruktiv anda” kommer att pröva och diskutera den senaste tidens förslag till förbättringar av barnfamiljernas ekonomi är mycket välgörande, särskilt i belysning av den så att säga ordinarie statsministerns uttalande i förrgår att det första — och rimligen viktigaste — skulle vara att ”rösta ned” de borgerligas familjepolitiska förslag. Jag vill också varna litet för Ingvar Carlssons kombination av formuleringar: å ena sidan ”viss oro för situationen” och å den andra ”inte något stöd för uppfattningen att vi skulle befinna oss i en allvarlig befolkningskris”. Vi befinner oss i varje fall i en minst lika allvarlig befolkningskris nu som 1934, då makarna Myrdal karakteriserade situationen just som ”kris i befolkningsfrågan”. Det är ju bara det att det finns en samhällelig kris som successivt utvecklar sig under loppet av mansåldrar och en annan kris som under samma tid redan ligger i ett ohjälpligt förflutet — och det är den senare krisen vi sedan åtskilliga år tillbaka befinner oss i. Om vi nu skall kunna göra något åt den krisen, då kan vi inte samtidigt säga att det nog inte är så allvarligt, särskilt inte om vissa av de åtgärder som måste till kommer att bli fördelningspolitiskt besvärliga.

”Fördelningspolitiken” har i dag väl så mycket en vertikal komponent som en horisontell. Detta gäller inte bara i ekonomiska termer, utan också på det oreglerade område av frivillighet och av tjänster och gentjänster som jag vet att Ingvar Carlsson har ägnat intresse åt. Herr talman! Jag har inte framställt denna interpellation i syfte att besvära Ingvar Carlsson. Min avsikt har varit att skapa ett tillfälle till avrapportering från hans sida till riksdagen, som är hans uppdragsgivare. Så har nu skett, och det är bra. Boken ”Barn?” har säkert haft — och har — en uppgift att fylla. Den debatt som förekommit här i kammaren de senaste dagarna kommer säkert också att följas upp i medierna — TV t.o.m. tjuvstartade häromdagen. Om det programmet vill jag till sist säga att de mammor, pappor och barn som ställde upp på Östra sjukhuset i Göteborg kanske förmedlade de allra viktigaste argumenten för den åsikt som den kvinnliga, isländska undervisningsministern uttalade, och som jag i min uppsats återgivit, nämligen: Barn — det är ju livets mening.
Herr talman! Att ha barn är en av meningarna med livet. Enligt statistiska centralbyråns undersökning häromåret, Kvinnor och barn, uttryckte nästan alla kvinnor den uppfattningen. Ändå avtar födelsetalen år från år. De senaste årens befolkningsutveckling är en allvarlig tankeställare. Förutom att sjunkande födelsetal kan vara uttryck för människors oro för sin och barnens framtid är det uppenbart att föräldrar på grund av den förda familjepolitiken inte orkar med fler barn, fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt. Den förda familjepolitiken är också i många avseenden så utformad att stödet minskar ju fler barnen blir. Det är kanske i och för sig en självklar följd av en familjepolitik som går ut på att så långt möjligt hindra föräldrarna från att själva ta hand om barnen. Förvärvsarbete för alla föräldrar och kommunal barnomsorg för alla barn var också det klart utstakade målet för den socialdemokratiska jämlikhetspolitiken. Med en sådan förment jämlikhet står sig flerbarnsfamiljerna slätt. För det är helt klart att den kommunala barnomsorgen, den enda barntillsyn som anses värd det allmännas stöd, främst kan användas av de små familjerna. Ju fler barnen blir, desto vanligare är det att en förälder går ned till kort deltid eller tar hand om barnen på heltid. Desto hårdare slår samtidigt skatten. Ju fler barn, desto ojämnare inkomstfördelning och desto hårdare skatt på en viss hushållsinkomst. Det är dagens verklighet, i bjärt kontrast till fagert tal om skatt efter förmåga. Mot den bakgrunden ter det sig onekligen som något av ett understatement när vice statsministern säger att det krävs en mer omfattande omläggning till fördel för familjer med barn också av skattepolitiken. Den egenartade skattepolitiken accentueras av bostadsbidragens konstruktion. De inkomstprövas ju mot inkomsten före skatt. Alternativa barnomsorgsformer, som kanske skulle möjliggöra fortsatt förvärvsarbete också i mångbarnsfamiljerna och t.o.m. kosta betydligt mindre än den kommunala barnomsorgen, missgynnas så starkt att de sällan ter sig ekonomiskt överkomliga för den enskilda familjen. Ju fler barn det blir i en familj, desto svårare får familjen det också att av egen kraft förbättra sin ekonomi. Tas även socialbidragen med i bilden spelar det i dag faktiskt ingen roll om en trebarnsfamilj har 0 eller kanske 140 000 kr. iinkomst, om en fembarnsfamilj har 0 eller 200 000 kr. i inkomst. Standarden förblir densamma, betydligt under lägsta folkpensionsstandard. Det är kanske inte heller någon tillfällighet att garantibeloppet i föräldraförsäkringen för dem som har en låg inkomst står och stampar på oförändrade 37 kr. trots att det tappat 40 26 av sitt värde. Föräldrapenningen i övrigt följer löneutvecklingen. Ja, herr statsråd, detta är verkligen inte någon särskilt bra utgångspunkt för de familjer med vanliga inkomster som gärna skulle vilja ha ännu ett barn. Och de attityder till barn som statsrådet talade om påverkas naturligtvis i hög grad av dessa förhållanden. Flera barn betyder ständiga problem för ekonomin, en standard långt under andra familjers. Det betyder ökat beroende inte bara av inkomstprövade bostadsbidrag utan också av socialbidrag och existensminimiavdrag. Det betyder för många förlorad självkänsla, därför att de ser att de inte av egen kraft kan försörja sin familj. Det betyder också att en av föräldrarna, ofta modern, måste avstå från ett förvärvsarbete som kanske betyder mycket för henne. Herr talman! Vi hade i onsdags en omfattande familjepolitisk debatt. Åtminstone hade vi hoppats på en sådan. Men socialministern hade uppenbarligen i år liksom förra året prioriterat andra engagemang. Jag ställde emellertid en rad frågor till den socialdemokratiska representanten i socialutskottet, dock utan att få något svar. Den analys av innehållet i de framlagda familjepolitiska motionerna som skulle göras påstods nämligen lägga hinder i vägen. Men mina frågor gällde inte medlen för att få till stånd en familjepolitik som var bättre anpassad också till de större barnfamiljernas situation, utan de gällde fastmer målsättningen för de överväganden som pågår inom kanslihuset. Alltnog är ett av problemen med den förda familjepolitiken att den berör så många olika statsråd, så många olika departement. Men eftersom vice statsministern och framtidsministern Ingvar Carlsson uppenbarligen har ett slags övergripande ansvar för familjepolitiken och befolkningsutvecklingen, skall jag ställa några liknande frågor till honom. Vad exemplifieringen beträffar ber jag att få hänvisa till mitt anförande nr 65 i onsdagskvällens allmänpolitiska debatt. Mina frågor är följande: 1. Är det rimligt att allt fler av de familjer som föder och fostrar de barn som vårt land säger sig behöva skall hamna i den s.k. fattigdomsfällan, där de inte av egen kraft kan förbättra sin ekonomi? 2. Är det rimligt att familjer som betalar högst betydande belopp i skatt dessutom skall vara beroende av socialbidrag för att klara ekonomin? 3. Är det verkligen uttryck för en i ordets egentliga bemärkelse solidarisk familjepolitik att stödet till barnomsorgen är så utformat att det sällan kan användas av de stora barnfamiljerna? 4. Är det rimligt att flerbarnsfamiljerna skall utestängas från rätten till existensminimiavdrag därför att de bor i vanliga småhus, mestadels högt belånade, eller därför att en av föräldrarna, som det heter, frivilligt tar hand om barnen? Slutligen, herr statsråd, tror jag att det vid det här laget inte räcker med att tillsätta aldrig så många utredningar eller tankegrupper om varför det föds allt färre barn, om man inte samtidigt är beredd att ge avkall på nattståndna doktriner. Så länge vård av egna barn inte betraktas som ett riktigt, viktigt och jämlikt arbete, lika förtjänt av det allmännas stöd och uppskattning som annat arbete och vård av andras barn, så länge kommer nog tyvärr den negativa befolkningsutvecklingen att fortsätta.

Herr talman! Mitt svar till Gunnar Biörck i Värmdö i denna andra omgång kan bli relativt kort. Jag uttrycker redan i förordet till boken ”Barn” min uppfattning, nämligen att de sjunkande födelsetalen är en varningssignal. Jag förstår uppriktigt sagt inte dem som resonerar ungefär på följande sätt: Vi har ungdomsarbetslöshet i Sverige. Då skall vi akta oss för att sätta fler barn till världen. Vi har nu en teknik inom vår industri och inom vårt näringsliv i övrigt som gör att vi nog kan försörja våra gamla även om det blir ett sjunkande födelsetal i framtiden. Enligt min uppfattning gäller inställningen till att föda barn någonting mycket väsentligare. Jag ser det alltså som en allvarlig varningssignal, om man i ett samhälle av en eller annan anledning anser att barn är någonting som vi inte längre prioriterar lika högt. Det handlar om att skapa ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt, och då har jag väldigt svårt att tänka mig att inte en positiv inställning till barn skall vara en viktig del i det. Detta är egentligen den främsta anledningen till att jag själv har velat delta i de här diskussionerna. Ingegerd Troedsson vill fortsätta den familjepolitiska debatten, och även jag hoppas att den skall fortgå. Visst kan vi använda också det här tillfället. Därför vill jag säga ett par saker till Ingegerd Troedsson. Det är bra att moderaterna, såvitt jag förstår, nu är beredda att vara med om att genomföra skattehöjningar för att förbättra det familjepolitiska stödet och erkänner att ett stöd till barnfamiljerna förutsätter en omfördelning i samhället till deras förmån, en omfördelning som då på något sätt kommer att drabba andra grupper. Men det som har förvånat inte bara mig utan enligt vad jag förstår också centerpartiet är att moderaterna har lagt fram ett förslag på det här området som är ganska byråkratiskt — det kräver kontroll och detaljerade bestämmelser — när vi ändå har en så bra stödform som barnbidraget. Det som gör mig ännu mer förvånad är när Ingegerd Troedsson här talar om barnfamiljernas situation på ett mycket bekymrat sätt — som om vi inte hade haft några borgerliga regeringar. Hon framställer det som om det är socialdemokraternas fel att barnfamiljerna nu har det bekymmersamt. Jag måste konstatera, Ingegerd Troedsson, att sex borgerliga år har satt sina spår, i barnfamiljernas ekonomi kraftigare och hårdare än för kanske någon annan grupp. Under åren 1975-1982 minskade barnfamiljernas disponibla inkomster med över 10 96. Det är ju detta som ger anledning till de ökade köerna till socialbyråerna. Det är detta som skapar de ekonomiska bekymren. Vi kan vidga diskussionen ännu mer och fråga: Vad är det som har framtvingat en del av de åtgärder som nu måste vidtas och som bl.a. drabbar barnfamiljerna? Jo, en vanskötsel av Sveriges ekonomi som tar sig uttryck i sjunkande industriinvesteringar, i en lägre och stagnerande industriproduktion, i våldsamma budgetunderskott. Med en sådan ekonomisk politik kan barnfamiljerna naturligtvis inte undgå att drabbas, och det är precis vad som har skett. Ännu mer bekymmersamt är att när de borgerliga partierna i regeringsställning väl har orsakat denna situation, då lägger moderata samlingspartiet fram förslag vilkas skatteeffekt tillsammans med effekterna av de övriga förslag som berör barnfamiljerna ytterligare skulle försämra för denna grupp. En tvåbarnsfamilj i normalt löneläge och där kvinnan arbetar halvtid skulle förlora 2300 kr. redan det första året. En ensamstående lågavlönad mamma skulle förlora över 2 500 kr. Om jag gör en enkel sammanfattning av de moderata förslagen måste jag konstatera att de har en klar höglöneprofil, att de innebär stora försämringar för vanliga barnfamiljer, att de drabbar sjuka och pensionärer mer än andra och att de drabbar ensamstående föräldrar mer än andra. Klyftorna skulle med andra ord komma att öka. Samtidigt som jag konstaterar detta vill jag emellertid i den här situationen, trots Ingegerd Troedssons inlägg, ta fasta på det som nu ändå förenar. Jag tycker att det för första gången finns vissa förutsättningar för att man skulle kunna vara överens när det gäller vissa punkter av familjepolitiken. Det var detta jag inledde med och som jag gärna vill avsluta med: beredskapen, att man alltså måste betala de nya förmåner som kan komma i fråga, och den öppet redovisade inställningen att detta måste ske genom en omfördelning mellan olika grupper i samhället.

Herr talman! Det var ett föga framtidsinriktat anförande vi fick höra av framtidsministern. Tvärtom dikterades det av en förkärlek att uppehålla sig vid vad som hände under de borgerliga åren. Den skildring av den ekonomiska utvecklingen som statsrådet Carlsson gav blir inte riktigare för att den upprepas. Tiden medger emellertid inte att jag går in på detta. Det behövs en omfördelning, sade emellertid statsrådet Carlsson. Visst behövs det en sådan! Det är ju vad vi år efter år har sagt. Det får inte vara så att man vid beskattningen bara tar hänsyn till hur många som tjänar in inkomsten. Man måste också ta hänsyn till hur många som skall leva på den. Det förslag som vi moderater lagt fram innebär en klar omfördelning, men vi har också skissat hur detta skall kunna ske samtidigt med att man sänker den statliga inkomstskatten. Det betyder att det stora flertalet inkomsttagare inte kommer att påverkas av att det blir en viss kommunalskattehöjning; den kommer att balanseras av motsvarande lägre statsskatt. Varför går vi då in för grundavdrag för barn i stället för ökade barnbidrag? Utvecklingen visar ju utomordentligt klart att rundgången inte fungerar. De allra flesta betalar i dag flera gånger mer i direkt skatt och moms på nödvändiga utgifter för barnen än vad de får tillbaka i form av barnbidrag och behovsprövade bidrag. Så länge som barnfamiljerna beskattas långt över sin förmåga, så länge kommer det inte att ske några väsentliga omfördelningar till deras förmån. Ingvar Carlsson hemföll också åt tricket att säga att vi gynnar de högavlönade. Jag vågar bestämt påstå, herr talman, att om det är några som år efter år efter år — och det går att läsa ut av oändligt många protokoll från denna kammare — har hävdat flerbarnsfamiljernas situation och vill ta hänsyn också till de barnfamiljer som inte kan använda den kommunala barnomsorgen, så är det vi moderater. Det gäller inte minst LO-familjerna, alltså familjer med vanliga inkomster. Vi har inte velat ställa upp för en familjepolitik som passar bara välsituerade med få barn och med intressanta och välavlönade yrken. Det är ju de som är de enda som i någon mån har gynnats av den förda politiken. Vad gjorde vi då under de borgerliga åren? Då genomfördes betydande förbättringar för barnfamiljerna: rätt till ledighet, utsträckt föräldraförsäkring och flerbarnstillägg infördes. På våra initiativ tillsattes också de stora utredningarna — den familjeekonomiska utredningen, bostadsutredningen m.fl. Och nu avvaktar vi resultatet av allt detta utredningsarbete. Sammanfattningsvis vill jag än en gång hävda att skall vi få en rättfärdig familjepolitik — och det hoppas jag faktiskt att statsrådet Carlsson vill sträva efter — måste man redan vid beskattningen ta hänsyn till att familjer med barn har lägre skatteförmåga än de som är barnlösa. Behovet av alla dessa bidrag, som i realiteten gör det omöjligt för så många familjer att förbättra sin standard, skulle då minska. Vi har också hävdat, och jag menar att det är en verkligt framtidsinriktad uppfattning, att vård av barn alltid är ett arbete — vare sig föräldrarna själva tar hand om barnen eller ordnar barntillsynen på egen hand eller om den sker i kommunal regi. Skall vi kunna få fler fäder att engagera sig i det här arbetet, krävs det en rättvis värdering även av arbetet med egna barn. Vidare har vi hävdat att skattesystemet inte får styra arbetsfördelningen mellan föräldrarna. Hur det här skall gå till framgår av en rad förslag som vi lägger fram. Jag vill bara erinra om att vårt förslag om en skattefri vårdnadsersättning på 6000 kr. om året skulle betyda allra mest för de familjer som har låga inkomster eller flera barn. Konstruktionen är nämligen sådan att de då inte skulle mista bostadsbidrag. Det gör de, om man skulle införa en skattepliktig vårdnadsersättning. Herr talman! Jag hoppas att statsrådet Carlsson efter att ha lyssnat till detta skall lägga av med sitt arroganta tonläge i den här frågan. Frågan är alldeles för viktig för detta. Att det är vi från moderata samlingspartiet som kommer med rättfärdiga, rättvisa och framåtsyftande förslag skall väl inte behöva utgöra några hinder.

Herr talman! Alla har vi väl våra brister, när det gäller både tonläget och annat. Men vi skall kanske inte undervisa varandra från riksdagens talarstol på den punkten. Det kan vi nog klara ut it.ex. resp. partis studiecirklar. Jag tror att det ger ett bättre intryck om vi klarar ut sådant på hemmaplan än om vi undervisar varandra här. Jag vill nog påstå att jag i olika sammanhang har försökt att föra en framtidsinriktad debatt. I kväll pågår den för fullt med anledning av tal som jag hållit och som återgivits i både borgerliga och socialdemokratiska tidningar. Jag är förvånad över att en konservativ företrädare inte alls är intresserad av att lära av det förflutna, inte alls vill studera sin historia. Det trodde jag ingick i den konservativa ideologin. Efter att ha lyssnat både till debatten under de senaste dagarna och till Ingegerd Troedsson här i dag kan jag inte komma ifrån känslan av att man totalt vill utplåna minnet av sex borgerliga år. Jag för min del — och tror jag, barnfamiljerna för sin del — vill lära av dessa sex borgerliga år. Det är ganska dyrbara erfarenheter man har. Men förhoppningsvis kan man utifrån de erfarenheterna se till att det blir bättre framöver. Om man absolut inte vill se tillbaka, kan man ju studera länder som för en politik av det slag som Ingegerd Troedsson företräder, nämligen Storbritannien eller Förenta staterna, där klassklyftorna vidgats och där barnfamiljerna får det svårare och svårare för var månad som går. Ingegerd Troedsson vill inte med ett enda ord diskutera sambandet mellan barnfamiljernas ekonomi och den allmänna samhällsekonomin. Om man driver upp underskotten i statens budget — som skedde under de borgerliga åren — från 4 till 90 miljarder kronor, drabbar det självfallet barnfamiljerna och bidrar till en försämring när det gäller våra förutsättningar att föra den sociala välfärdspolitik som vi skulle önska. Därför är den socialdemokratiska regeringens första uppgift att ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Under en tid har vi, tyvärr, fått vara väldigt återhållsamma med löften om nya reformer och nya åtgärder. Men de kommer, i den takt som Sveriges ekonomi återhämtar sig. Det är den lyckligtvis på väg att göra. Ingegerd Troedsson säger att det skedde betydande förbättringar för barnfamiljerna under de borgerliga åren. Jag tror inte att barnfamiljerna känner igen sig. Den bild som Ingegerd Troedsson själv utmålar av dagsläget är ju den motsatta, att barnfamiljerna har det ganska kämpigt. Går vi till statistiken, ser vi att barnfamiljernas inkomster har minskat med 10 96. Då flyr Ingegerd Troedsson över till vårdnadsbidraget — det skulle bli så bra om moderaterna fick införa sitt vårdnadsbidrag. Men ni lovade ju vårdnadsbidrag år 1973, ni lovade det 1976, ni lovade det i valrörelsen 1979, och ni lovade det 1982. Varför i all sin dar — om ni nu tror att ett vårdnadsbidrag skulle lösa problemen — genomfördes då inte vårdnadsbidraget under de sex borgerliga åren? Ni hade ju möjligheten! Ni hade utlovat vårdnadsbidrag innan ni fick regeringsmakten. Ni hade en betydande majoritet i Sveriges riksdag. Men ni genomförde det inte! Varför? Därför att ni inte hade råd med det. Ni hade inte råd med det när Sveriges budgetunderskott var 4 miljarder — det vi lämnade över. Men i dag, när underskottet är 90 miljarder, då anser ni att ni har trovärdighet bakom löftet till Sveriges barnfamiljer att det skall bli ett vårdnadsbidrag! Skulle det mot förmodan bli en borgerlig regering framöver, så har den gentemot barnfamiljerna inte den ringaste trovärdighet sedan ni återigen — för femte eller sjätte valrörelsen i rad — gått ut och sagt att om ni bara vann valet skulle det bli ett vårdnadsbidrag. Till slut, herr talman, några ord om den s.k. rundgången. Skatt betalar vi för all offentlig verksamhet och alla s.k. transfereringar eller bidrag till hushåll, företag och kommuner. Man kan inte med rimliga krav på hederlighet göra gällande att just barnfamiljernas skatt skall vara avsedd enbart för att finansiera de direkta bidrag som tillkommer samma familjer. Med skatten betalas ju också dagmammor, daghem, fritidshem, barnavårdscentraler, skolor, arbetsmarknadsutbildning, sjukvård, tandvård, bostadsbyggande, regionalpolitiskt stöd osv. Ja, t.o.m. det av moderaterna så varmt omhuldade försvaret och domstolarna betalas med skatten. För att moderaternas kalkyl skall bli riktig måste man alltså lägga till värdet av alla dessa nyttigheter — och då kommer man fram till synnerligen stora plusvärden för barnfamiljerna. En heldagsplats hos en dagmamma är värd 42 000 kr. om året, en plats i grundskolan 28 000 kr. och i gymnasiet 25 000 kr. Utan räntebidragen skulle hyran vara minst 8000 kr. högre per år för en normal trea. Utan ränteavdragen skulle villaägarnas kostnader stiga, ofta med 15 000-20 000 kr. per år, och för nybyggda hus skulle beloppen vara mångdubbelt större. Om man skall föra en diskussion om barnfamiljernas situation, om fördelningspolitiken och om den s.k. rundgången, måste man göra det med någorlunda realism i siffrorna. Återigen: Om det nu på någon punkt i familjepolitiken finns en ansats till relativt bred förståelse mellan partierna, tycker jag det är litet synd att inte ta fasta på det. Men jag upplevde Ingegerd Troedssons inlägg så att hon ville riva alla broar och inte ville ha något samförstånd. Det som moderaterna presenterade i samband med allmänna motionstiden verkar inte ha Ingegerd Troedssons stöd. Det vore synd, för det pågår faktiskt diskussioner både i socialutskottet och i andra sammanhang, med avsikt att försöka skapa ett ganska brett samförstånd om åtminstone delar av familjepolitiken. Eftersom vi grälar och strider om så mycket annat mellan partierna, både i Sveriges riksdag och utanför den, vore det bra om vi kunde komma överens på åtminstone någon punkt.

Herr talman! Jag beklagar om statsrådet Carlsson tog illa vid sig när jag talade om arrogant tonläge. Detta är faktiskt inte något som man kan klara ut i en studiecirkel, vare sig socialdemokratisk eller moderat. Men det förvånade mig faktiskt och smärtade mig djupt att få höra Ingvar Carlssons svar — just därför att jag har fått det bestämda intrycket att Ingvar Carlsson är intensivt och allvarligt intresserad och engagerad i flerbarnsfamiljernas situation. Om Ingvar Carlsson senare läser igenom vad jag sade tror jag inte heller att han i det kan finna något som helst belägg för att jag skulle vara ute efter att riva några broar. Jag ville tvärtom peka på i vilka situationer flerbarnsfamiljerna befinner sig, just för att visa vad det är man behöver angripa. Jag hoppas fortfarande att Ingvar Carlsson skall allvarligt fundera på det jag påvisade. Vi måste få skatt efter förmåga. Där ser jag från statsrådets sida en vilja till någon liten öppning. Vi måste få ett rättvist stöd till barnomsorgen. Vad hjälper det de familjer som vill eller måste ta hand om sina barn själva att stödet till en dagmamma är värt 40000 kr. och att en småbarnsplats vid den kommunala barnomsorgen kanske är värd 70 000 kr., när de inte kan utnyttja detta? Det är det som är poängen. Det är därför vi vill ha en större valfrihet när det gäller utformningen av stödet till barnomsorgen. Jag är också, statsrådet Carlsson, djupt intresserad av att lära av det förflutna. Historien visar i dag med all önskvärd tydlighet vad som hänt med den förment jämlika familjepolitik som sjösattes i början av 1970-talet och gick ut på att alla skulle förvärvsarbeta, även när barnen var små, och att alla barn helst skulle ha kommunal barnomsorg. Utvecklingen har i stället lett till en djupt ojämlik familjepolitik. Så låt oss lära av historien när vi bygger en familjepolitik gjord för moderna kvinnor, moderna män och moderna familjer. Låt oss också på vägen till en sådan i djupet jämlik, solidarisk och rättfärdig familjepolitik komma ihåg att vård av barn alltid är ett arbete, ett viktigt arbete och ett jämlikt arbete. Jag tror att vi då har betydligt mycket bättre förutsättningar att få en familjepolitik som verkligen bygger på familjernas egna önskemål och behov. Vi skulle få en familjepolitik som också väsentligt skulle ändra attityderna till barn. Då skulle de som vill sätta barn till världen kunna göra det i trygghet. Vad som än händer, vilken arbetsfördelning som än visar sig vara bäst, vilken form av barnomsorg de än må önska skall de veta att de har goda förutsättningar att få sina behov och önskemål realiserade.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat försvarsministern följande. 2. Kommer de i ett sådant fall att avstängas, och hur är beredskapen för ersättningsproduktion planerad? 3. Om, vid krig eller krigsfara, transformatorstationer typ Hamra och andra slås ut och de viktigaste stamledningarna skadas eller saboteras, finns det då konkreta och realistiska planer för hur den nödvändiga elförsörjningen skall ordnas? 4. Anser försvarsministern att det är möjligt att skydda det svenska elnätet i dess nuvarande utformning, genom de vid Hamra och motsvarande anläggningar placerade skyddsstyrkorna i form av civilförsvarspolis och militära förband? Interpellationen har överlämnats till mig. Jag har utformat mitt svar efter samråd med försvarsministern. Inledningsvis vill jag framhålla att med ansvaret i fred för en verksamhet som är viktig för försörjningen bör följa motsvarande ansvar för verksamheten i kriser, vid krigsfara och i krig. Det är därför viktigt att civila funktioner fungerar även i sådana situationer och att ansvarig personal har sådan handlingsberedskap att de kan utnyttja de samlade resurserna efter lägets krav. Vid allvarliga störningar i elförsörjningen är det också viktigt att allmänheten blir informerad så snabbt som möjligt. Genom en snabb, öppen och klar information skapas förutsättningar för att mildra störningarnas konsekvenser för samhället. Vattenfallsverket ombesörjer enligt sin instruktion beredskapsplanläggning av rikets elenergiförsörjning. Verket har vidtagit förberedande arbete med att organisera en elförsörjningsnämnd. För att ytterligare stärka beredskapen inom energiområdet har jag i min anmälan till 1984 års budgetproposition föreslagit att elförsörjningsnämnden i likhet med bränslenämnden finns inrättad även i fredstid. Det svenska kraftproduktionssystemet omfattar huvudsakligen vattenkraftsanläggningar och värmekraftsanläggningar. I de senare ingår kärnkraftverken. När det gäller kärnkraftens utnyttjande vid krig vill jag framhålla följande. Våra kärnkraftverk har byggts så att verkningarna av sabotageförsök och militära kuppanfall skall begränsas så långt möjligt. Vidare är driftrutinerna upplagda så, att det snabbt skall vara möjligt att eliminera eller begränsa skadeverkningarna vid sådana angrepp. Jag vill erinra om 1977 års tilläggskonvention till 1949 års Gen&vekonvention som förbjuder anfall mot bl.a. kärnkraftverk eller mål i närheten av dem om anfallen skulle leda till radioaktivt utsläpp. Vi planerar för att i krig omedelbart kunna stänga av samtliga kärnkraftverk och lita till en kombination av vattenkraft, kraftvärme, industriellt mottryck och oljekondenskraft. Planeringen går ut på att ersätta kärnkraften med ökad produktion från andra kraftverk inkl. sådana som i normala tider inte används eller drivs bara i begränsad omfattning. Vid bedömning av behovet av ersättningsproduktion i fall av krig måste beaktas att förbrukningen av elkraft då kommer att vara avsevärt mindre än i fredstid. Vi har också en sådan planering att vi skall kunna klara de nödvändiga behoven utan de tillskott som kärnkraften ger. Jag vill också nämna att det dessutom finns oljelager vid kondenskraftverken för elproduktion när t.ex. eltillförseln från Norrland inte fungerar. Våra viktigaste transformatorstationer och övriga elproduktionsanläggningar byggs med visst skydd för att förhindra eller begränsa verkan av vapeninsatser och sabotage mot stationer och anläggningar. Dessutom finns i transformatorstationerna redan i fredstid viss reservkapacitet. Det är självfallet inte möjligt att helt skydda våra kraftproduktionsanläggningar, transformatorstationer och storkraftnät mot sabotage och krigshåndlingar. Jag vill emellertid nämna att våra viktigaste anläggningar vid krig eller krigsfara kommer att bevakas och skyddas av civilförsvarspolis och olika arméförband och att detta givetvis ökar uthålligheten i leveranser från dessa anläggningar. Sådana anläggningar klassificeras som s.k. skyddsföremål och omfattas därmed av särskilda skyddsåtgärder. Jag vill också erinra om att regeringen den 22 juni 1983 beslutade att uppdra åt det ekonomiska försvarets myndigheter att genomföra en studie som redovisar hur krigsskyddsoch beredskapsåtgärderna skall utformas för att stärka kraftsystemets drift under olika förhållanden. Sverige har ett väl utbyggt system för elförsörjningen med hög leveranssäkerhet. Ett fredstida system med god motståndskraft mot störningar förbättrar också förutsättningarna för att vidmakthålla systemet i krig. Den omfattande störning som inträffade nyligen visar emellertid att elförsörjningssystemet ändå är sårbart. Med anledning av det inträffade har jag tillkallat en särskild utredare med uppgift att utreda elförsörjningens sårbarhet i ett vidare sammanhang tillsammans med frågan om vilka åtgärder som bör vidtas för att begränsa störningar i eltillförseln och verkningarna av sådana störningar. Även om utredarens arbete närmast omfattar störningar i fredstid, kommer utredaren att även väga in sådana frågor i sitt arbete som Oswald Söderqvist här har tagit upp.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min interpellation. Det är intressant att få debattera litet totalförsvar med energiministern — och det tycker jag är alldeles riktigt, eftersom jag är av den uppfattningen att totalförsvaret angår hela regeringen och alla departement. Det här är enligt min uppfattning en typisk totalförsvarsfråga. Det är självklart, som det har sagts i svaret, att vi inte kan bygga upp vårt fredstida samhälle enbart med tanke på vad som kan hända under kriser och krig. Det skulle vara omöjligt, och det skulle naturligtvis också vara felaktigt, för vi måste alla hysa den förhoppningen att vi skall få fortsätta att leva utan kriser och krig. Den utgångspunkten kan vi aldrig komma ifrån. Men det kommer alltid att kunna bli stora störningar, och det kommer att bli katastrofer om det skulle gå så långt som till ett krigsfall. Och samtidigt är det ju så att vi försöker att förbereda oss för det som vi inte vill skall hända — det är ju hela tankegången bakom vårt försvarsarbete, både på det militära och på det civila området. Vi måste ha något slags beredskap. Ett väl planerat fredssamhälle och en väl planerad produktion av olika saker i fredssamhället är den bästa beredskapen. Detta är så självklart att man nästan inte behövde säga det. Denna fråga har ju diskuterats mycket, och begreppet det sårbara samhället har varit aktuellt ganska länge. Institutet för strategiska studier och långsiktig planering vid försvarsdepartementet lade redan i mitten av 1970-talet, år 1976, fram en rapport om det sårbara samhället. Det är så här sju åtta år senare intressant att konstatera att vad de kom fram till just var att behovet av särskilda beredskapsåtgärder minskar om man planerar det fredstida samhället på ett bra och vettigt sätt. Det var helt enkelt slutsatsen i denna rapport från SSLP. Vi kan konstatera att utvecklingen i Sverige — både före 1976, när denna rapport lades fram, och kanske framför allt under den allra senaste tiden, under 1970-talet och början på 1980-talet — har gått i direkt motsatt riktning. Vi har fått ett alltmer sårbart samhälle. Det ligger i och för sig i det utvecklade industrisamhällets natur, men det skulle inte ha behövt gå på det vis som det har gjort. Det är energiförsörjningen, framför allt elförsörjningen, som vi i dag skall uppehålla oss vid. På 1950-talet var många av Sveriges stora kommuner beredda att satsa på egen elproduktion. Det fanns i många stora kommuner långtgående planer på att, genom ett utnyttjande av mottryckskraften i värmeverken, satsa på egen kommunal elproduktion. Det var mycket klokt tänkt, och det hade varit mycket bra för Sveriges nationella säkerhet och för totalförsvaret som helhet. Det blev inte så. Varför? Jo, Vattenfall spolierade, med den dåvarande regeringens goda minne, alla dessa planer. Vattenfall gick ut till kommunerna och erbjöd dem långtidskontrakt på 25-30 år med mycket billiga och förmånliga leveranser. På det sättet blev det inte lönsamt för kommunerna att satsa på denna utbyggnad av den egna elproduktionen. Det är en sådan utbyggnad som energiministern nu, 30 år senare, talar så mycket om, när hon säger att vi skall utnyttja vår kommunala energiplanering och bygga ut mottryckskraften. Den utbyggnaden kunde ha varit gjord, om vi hade haft det som SSLP efterlyste 1976— en fredstida planering för ett mindre sårbart samhälle. Det var ett exempel som visar att man inte har tillvaratagit de möjligheter som har funnits. Kärnkraften är ett annat typexempel på hur man i den fredstida planeringen av energiproduktionen inte har tagit ett dugg hänsyn vare sig till totalförsvarsaspekter eller till möjligheterna att bygga upp en osårbar produktion. Energiministern känner säkert till — annars går det bra att fråga på försvarsdepartementet — att de militära myndigheterna, försvarsstaben och överbefälhavaren, under hela den första epoken av kärnkraftsdebatten, dvs. under 1960-talet och åtminstone fram till 1974, enständigt gick emot den lokalisering som våra kärnkraftverk i dag har. De militära myndigheterna sade nej till lokaliseringen av kärnkraftverk till Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck och Forsmark. De förordade i stället en placering inne i landet, helst i bergrum. De ville ha kärnkraftverken skyddade och undandragna för att det skulle vara lätt att försvara dem och att hålla energiproduktionen i gång. Forsmark, som ligger vid Upplandskusten, är ett alldeles förfärande exempel. Upplandskusten betraktas som invasionsområde — man tänker sig att ryssen skall gå in där. Kusten är utrymningsområde. Civilbefolkningen skall evakueras därifrån vid krig. Där finns stora uppmarschområden för de svenska militära förbanden och massor av stora militära förråd, installationer och anläggningar. Jag är alldeles säker på att försvarsstaben och överbefälhavaren mycket, mycket ogärna såg att det byggdes ett kärnkraftverk i Forsmark. Men det byggdes, och nu ligger det där. Det är ganska egendomligt att socialdemokrater och moderater — speciellt gäller det naturligtvis moderaterna, som alltid talar så mycket om vikten av nationell säkerhet och ett starkt försvar — i detta fall har kastat alla säkerhetsoch försvarshänsyn över bord. Det är mycket anmärkningsvärt att socialdemokratiska regeringar, som på den tiden hade möjlighet att ta ställning till dessa saker, inte gjorde det. Det är bakgrunden till dagens situation. Jag övergår nu till den katalog av åtgärder, välkända för oss alla, som energiministern här har läst upp. Det låter bra, och det är en mycket lång uppräkning, men det är en säkerhetsväv som är lika tunn som den en spindel väver. Det kommer inte att hålla. Trots allt det som sägs om planering hit och dit, reserver och sådana saker, kommer det inte att räcka till, med den uppbyggnad och utformning av elproduktionssystemet som vi talar om i dag. Jag skall ta upp några exempel som är intressanta och som har anknytning till vad som sägs i svaret. Det står i svaret: ”Våra kärnkraftverk har byggts så att verkningarna av sabotageförsök och militära kuppanfall skall begränsas så långt möjligt.” Det är alltså inte sant — vill jag säga med hänvisning till ÖB:s yttrande tidigare. Kärnkraftverken är byggda på precis de platser där de inte skulle ha byggts. De är visserligen försedda med extra kraftiga skal m.m., och de skiljer sig på många sätt från andra kärnkraftverk utomlands, men det förbättrar inte saken. De ligger där de ligger, de är stora, tydliga militära mål och de är mycket lätta att bekämpa. Det går inte att bygga någon konstruktion, inte heller något kärnkraftverk, som klarar modern vapenteknik. Det talas om Gendvekonventionen. Jag ställde samma fråga till dåvarande försvarsministern Eric Krönmark, 1977 eller 1978, och han hänvisade också till denna konvention. Det är klart att vi skall lita på konventioner — det måste vi göra som liten stat. Vi måste hänvisa till dem och säga att det finns internationella överenskommelser m.m. Samtidigt vet vi alla hur lätt sådant väger i ett verkligt läge. Det finns en intressant passus i konventionen, och jag skall citera från svaret igen. Man skall alltså inte anfalla kärnkraftverk, vilket är förbjudet enligt konventionen, ”om anfallen skulle leda till radioaktivt utsläpp”. Men anfall behöver inte innebära att det blir några radioaktiva utsläpp. Jag vill citera ur en av de få skrifter som har tagit upp detta problem i Sverige — det har skrivits mycket litet om detta — utgiven av Folk och försvar, ”Kärnkraft i krig”. Där sägs det i sammanfattningen när det gäller att slå ut kärnkraftverk: ”Om han” — dvs. fienden — ”ändå väljer att söka slå ut elproduktionen vid ett kärnkraftverk är flyganfall med robotar eller styrda bomber det troligaste anfallssättet. Med dagens höga vapenprecision kan en angripare med mycket stor träffsannolikhet slå ut någon lämplig, med hänsyn till elproduktionen sårbar del av verket, utan att allvarligt skada någon annan del av anläggningen. Om anfallet riktas mot perifera delar som ställverk och kraftledningar eller mot huvudtransformatorn, stoppas elproduktionen för lång tid samtidigt som ett utsläpp av radioaktiva ämnen blir mycket osannolikt. Även om insatsen riktas mot turbin och generator, vilket orsakar avsevärt längre stopp, talar mycket för att riskerna för radioaktiva utsläpp är små.” Det finns uppenbarligen, med hänsyn till dessa citat, möjligheter att kringgå denna konvention. Man kan naturligtvis förstöra installationerna runt omkring — då har man inte gått emot konventionen och anfallit kärnkraftverket så att det har åstadkommit radioaktiva utsläpp. Jag tar upp detta för att visa hur bräckligt det är med konventioner. Det är ingenting som vi i säkerhetspolitiska debatter när det gäller vårt totalförsvar kan använda som ett argument. Det är bräckliga skyddsåtgärder som ställs upp i internationella konventioner. Sedan till detta att vi planerar för ersättningsproduktion. Ja, det är klart att vi har vattenkraften och att vi kan sätta i gång kondenskraftverk m.m. Samtidigt är det så — även om man säger att elbehovet är mycket mindre i kristid — att med den politik ni för, ni som har startat kärnkraftverken, har ni kört in den ökade elproduktionen i värmesystemen. Det är dit den ökade elproduktionen har gått de senaste åren. Detta kan man inte stänga av. Vi kan inte förutsätta att krisen kommer vid midsommar, utan den kan komma mitt i vintern, och så länge vi är i beroende av el i värmesystemen kommer det att bli mycket svåra förhållanden. Detta är ytterligare exempel på hur man har planerat i fredstid utan att tänka på konsekvenserna i kriser eller krig. Produktionen av vattenkraft är lokaliserad till Norrland — det var ju huvudorsaken till det som hände nyligen. Det är lätt att slå ut ledningarna. Moderna vapen kan lätt styras mot relästationer typ Hamra, och man kan lägga ut bombmattor över kraftledningsgatorna. Vi kan inte hindra sådana angrepp. Vi kan alltså inte lita till överföringen av kraft från Norrland, och det är följaktligen inte möjligt att skydda sig på det sättet. Hur skall vi då göra? Jo, naturligtvis måste vi inrikta oss på det som har gjorts fel. Vi måste alltså återgå till en decentraliserad produktion. Utbyggnaden av mottryckskraften är någonting som energiministern driver hårt och som jag tycker är bra. Det är ett steg i den riktning jag nämnde. Men verkningarna av den åtgärden ligger långt fram i tiden — den utbyggnaden borde ha varit genomförd redan nu.

Jag anser att det är fel att säga, som statsrådet gör i slutet av svaret, att Sverige har ett väl utbyggt system för elförsörjningen och en hög leveranssäkerhet. Det är just vad vi inte har. Vi har ett system för vår elförsörjning som under sådana här förhållanden är mycket sårbart och som mycket lätt kan slås ut. Jag tycker det är litet för optimistiskt och sangviniskt att gå ut och tala om de här frågorna på detta enligt min mening ganska lättsinniga sätt. Situationen är mycket allvarligare än den framställs i det här svaret. Jag skulle också vilja ställa några följdfrågor till energiministern. Det sägs i svaret att samråd med försvarsministern har förevarit, och jag förmodar att samråd har skett också med försvarets myndigheter och med framför allt de militära myndigheterna. Jag vill därför fråga energiministern: Vad anser ansvariga militära myndigheter i dag — t.ex. försvarsstaben, överbefälhavaren — om våra kärnkraftverks placering, om deras drift och sådana saker? Har de ändrat uppfattning sedan 1974, när de senast yttrade sig om detta, eller är de fortfarande inne på samma tanke, att kärnkraftverken hellre borde ligga någon annanstans, att de hellre borde vara insprängda i berg o. d.? Kvarstår deras tidigare uppfattning, eller har de ändrat sig? Så en fråga som gäller eluppvärmningen. Hur skall ni klara den? Ni säger att det finns möjlighet att stänga av kärnkraftverken och att tillgodose behoven genom annan elproduktion, men uppvärmningssystemet utgör en mycket stor sektor i elkonsumtionen. Har ni räknat på det? Om exempelvis stamledningarna från Norrland slås ut, hur skall ni klara behovet av elvärme i storstäder, mindre städer och samhällen, när ni byggt in så mycket elvärme som ni har gjort? Har ni över huvud taget några uppgifter om detta? Slutligen vill jag ställa en fråga som gäller sårbarheten. Vattenfall, som alltid har varit för tanken på storskalighet, säger också nu att storskaligheten är det bästa — senast i dag såg jag att Vattenfall i en stor annons i dagspressen säger att ett storskaligt system är det bästa vi kan ha. Jag tycker precis tvärtom. Jag vill fråga vad energiministern tycker. Vilket minskar sårbarheten — ett storskaligt system som det vi har i dag, som blir alltmer storskaligt, eller en övergång till ett småskaligare, decentraliserat system? Vilket av systemen gör att vårt samhälle blir minst sårbart?

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon som tror att jag och regeringen har en sangvinisk inställning till dessa frågor. Jag tror inte heller att Oswald Söderqvist gör det. Självfallet är det utomordentligt allvarliga frågor. I själva verket tror jag att Oswald Söderqvist och jag har samma grundläggande uppfattning — jag lade märke till det i Oswald Söderqvists inledning. Det kommer bl.a. till uttryck i åsikten att det viktigaste man kan göra för att förbereda sig för att klara den situation som skulle följa av ett krig är att ha ett på olika sätt väl fungerande civilt samhälle. Detta gäller både i fråga om de olika servicesystemens tekniska uppbyggnad och i fråga om moralen i samhället och människors sätt att fungera. Jag tror att detta är helt utslagsgivande för hur man klarar sig i en krissituation, och all planering måste utgå från ett sådant synsätt. Det är också av det skälet som ansvaret för de här frågorna i en krigssituation i första hand ligger på civila myndigheter. Jag vill understryka att synsätten när det gäller de här frågorna är helt överensstämmande mellan de civila organen och myndigheterna å ena sidan och de militära myndigheterna å den andra. Den militära planeringen utgår från en sådan grundsyn. Jag tror av flera skäl att det inte finns anledning att diskutera det historiska så mycket. Det viktigaste skälet är naturligtvis, att när vi nu planerar för hur vi skall klara en krissituation, måste vi utgå från verkligheten som den ser ut. Jag vill här göra ett par kommentarer. Det är inte alldeles enkelt att säga vad som är ett sårbart och vad som är ett stryktåligt samhälle. Vi skall komma ihåg att den teknik vi använder — som i vissa avseenden, och särskilt felaktigt använd, kan vara sårbar — ändå brukas för att skydda människor mot den sorts olyckor och nöd som drabbar människor i mycket primitiva samhällen. Man måste ha den jämförelsepunkten. Då är det naturligtvis viktigt att tekniken utformas på ett riktigt sätt. Det är inte heller självklart att det råder en motsättning mellan storskaliga och småskaliga system när det gäller frågan om vilket som är mest sårbart, för att nu gå direkt på den frågan. Det finns brister i både småskaliga och storskaliga system. Om ett småskaligt system som är isolerat slås ut, finns det inte någon som kan gå in och hjälpa till att klara dess funktioner på det sätt man kan göra i ett större system, när det fungerar som det skall. I många länder där man har t.ex. energiförsörjningen eller kraftproduktionen uppbyggd på många småskaliga system som inte är hopknutna upplever man mycket ofta den sortens problem som vi fick illustrerade för oss den 27 december. Vi är praktiskt taget förskonade från sådant, eftersom vi har ett sammankopplat system där delarna kan stödja helheten. Jag vill inte inta en tvärsäker attityd i de här frågorna. Jag anser att uppgiften är att skapa ett system där man når så god balans som möjligt och utnyttjar fördelarna på olika håll. En av uppgifterna för den elavbrottskommission som regeringen har tillsatt är att studera de här frågorna. Vi får anledning att återkomma till detta med stort allvar inför frågan om hur det här systemet skall byggas upp för framtiden. Jag vill göra en ytterligare kommentar med anledning av den historiska beskrivningen. Det slags mottrycksproduktion som planerades på 1950-talet skulle ha varit ett mycket sårbart system, eftersom det i första hand skulle ha baserats på olja. Det vi nu planerar är enligt min mening ett betydligt mera stryktåligt system med mottrycksproduktion i system som använder sig av andra energikällor, vilka är mindre sårbara i en krissituation — alltså helt enkelt mindre känsliga för tillförselstopp. Jag vill säga att den generella utveckling vi nu har i vår energiförsörjning faktiskt går i riktning mot ett betydligt mer stryktåligt system, framför allt på grund av att det i större utsträckning baseras på inhemska energikällor. Enbart det är en stor fördel. Bl.a. de för beredskapen ansvariga myndigheterna brukar anföra att bortsett från vad man anser i lokaliseringsfrågan — och där har man olika uppfattningar — är tillkomsten av kärnkraftverken i södra Sverige, där den stora förbrukningen finns, en vinst ur beredskapssynpunkt. Vi är inte enbart beroende av vattenkraftverken i Norrland, som ligger långt från våra stora befolkningscentra. Vi har ju också produktionsanläggningar i de delar av Sverige dit en stor del av befolkningen är koncentrerad. Av det skälet anses balansen i det svenska elförsörjningssystemet ha blivit bättre, från de synpunkter som vi diskuterar här i dag. Det är riktigt att en diskussion har förts i lokaliseringsfrågan. Olika aspekter var avgörande, bl.a. kostnadsaspekten. Jag vet inte om Oswald Söderqvist och hans partivänner i just den här frågan skulle ha varit beredda att gå med på väsentligt större anslag. I så fall skulle det ha inneburit högst betydande skillnader. Det påverkade emellertid bedömningen. Jag vill bara påminna om att inget parti på den tiden gick emot förslaget om en satsning på kärnkraft i Sverige. Därför är det ohistoriskt att föra en sådan diskussion, Oswald Söderqvist. Totalt sett får vi, med den inriktning vi har när det gäller energiförsörjningen i framtiden, ett betydligt mindre sårbart system. I samband med den genomgång som nu sker tar vi särskilt till vara de erfarenheter som finns med tanke på riskerna till följd av systemets sårbarhet. Enligt planeringen skall industrins elanvändning kunna minska med 30 90, transportsidans med ungefär 50 20 och bostadssidans med 20-25 90. På det sättet kan vi totalt sett klara oss med drygt hälften av den el som vi konsumerar i fredstid. Planeringen utgår bl.a. från det faktum att just elvärmen skall kunna kopplas ur, i första hand när det gäller de flexibla system där den används i dag. Det anförs att det är en direkt fördel att den el som vi i dag använder i fjärrvärmesystem och fastigheter med kombinationsanläggningar kan kopplas ur och ersättas med någonting annat. En viktig, positiv faktor i fråga om beredskapen är att vi faktiskt använder sådan el för uppvärmning som går att ersätta med någonting annat. Det finns ytterligare inslag i planeringen som på ett mycket realistiskt sätt visar att vi kommer att kunna klara oss med en betydligt mindre elförbrukning, utan att allvarliga skador uppstår i produktionen eller i det civila samhället. Vi planerar att koppla från kärnkraftverken i en krigssituation. Det innebär att kärnkraftverken inte blir lika intressanta angreppsmål som de skulle vara om vi var beroende av dem. Dessutom — om kärnkraftverken ändå skulle bli angreppsmål — skulle effekterna när det gäller radioaktiva utsläpp och annat bli betydligt mindre än vid anfall mot kärnkraftverk som är i drift. I planeringen utgår vi, på ett mycket realistiskt sätt, från att vi måste skydda oss emot det värsta som skulle kunna hända i en sådan situation.

Herr talman! Det skulle inte falla mig in att i något sammanhang säga att vi är förberedda för att utan problem kunna klara en krigssituation, särskilt inte en extrem krigssituation. Det är för att vi vet vilka risker krig innebär som vi till varje pris vill förhindra krig.

Det är vad jag hävdar. Måndagen den Jag vill också säga att i den planering som nu finns, både hos de för = &februari 1984 försvaret ansvariga myndigheterna och hos de för energiförsörjningen ansvariga myndigheterna, har särskilda utredningar om hur man skall klara Om energiförsörjelförsörjningssystemet prioriterats. Elförsörjningssystemet i sig prioriteras, ningen vid krig och därför att många andra funktioner i samhället är beroende av att krigsfara elförsörjningen fungerar. I den nu aktuella försvarsplaneringen och energiförsörjningsplaneringen prioriteras alltså de här frågorna. Utredningar kommer att redovisas, vilka genomförs under det här året, både inom mitt ansvarsområde och inom försvarsministerns ansvarsområde. Vi får anledning att ta ställning till de slutsatser som dessa utredningar kommer fram till. Det sker ett ständigt samarbete mellan de för energiförsörjningen och de för försvaret ansvariga myndigheterna på det här området. De beräkningar som har gjorts om möjligheterna att ersätta el och minska elanvändningen i en krissituation är realistiska. Det kan inte uteslutas att det i en sådan situation blir tillfällen då ingenting stämmer. Jag påstår inte det, men jag påstår att de beräkningar som har gjorts är realistiska. Den användning av el som nu sker för uppvärmning sker till allt väsentligt i system som innehåller alternativ till el. Vi har en bebyggelse med småhus med direktverkande el där det kan uppstå problem, det erkänner jag. Men den allt övervägande elanvändningen för uppvärmning sker i fjärrvärmesystem och i fastigheter där man i dag ställer som ett villkor för att få använda el att det måste finnas ett alternativ. När vi räknar med att omkring år 1990 ungefär 25-30 TWh skall användas för uppvärmning, är det i allt väsentligt i sådana system. Däri ligger i en sådan här situation en av fördelarna med att använda el för uppvärmning. Det som verkar vara ett problem kan paradoxalt nog i själva verket hjälpa oss att klara situationen. Jag vill redovisa en annan synpunkt. I en krissituation kommer inhemska bränslen att vara ett mycket viktigt alternativ. När det gäller torv har vi under det senaste året fått beslut om torvanvändning som innebär att torvens andel i energiförsörjningen, även i en normal situation, kommer att vara mycket större än vi kunde räkna med bara för ett år sedan. Ten krigssituation kommer pappersoch massaindustrin sannolikt inte att kunna arbeta med full kapacitet, helt enkelt därför att man inte kan exportera i normal omfattning. Det innebär dels att den industrins eget elbehov minskar, dels att skogsråvara, som vi i dag inte vill använda som bränsle, då blir tillgänglig som bränsle. Detta har jag, herr talman, velat anföra som exempel på att vår planering i högsta grad är realistisk.
Herr talman! Den förbättring av distributionsberedskapen beträffande el, som det åligger framför allt Vattenfall att genomföra, är naturligtvis nödvändig, och det är bra att den kommer till stånd. Jag är emellertid mycket misstänksam mot Vattenfall och dess ledning och ” detta av mycket goda skäl, nämligen just på grund av de erfarenheter som vi har av detta verks agerande i den svenska energipolitiken. Jag hoppas verkligen att den här regeringen och dess energiminister tar ett fast grepp om detta verks agerande på energiområdet. Vi måste trots allt beakta att Vattenfall på energiområdet i mångt och mycket har varit en stat i staten. Verket har i mycket styrt händelseutvecklingen. Detta borde inte få fortsätta längre. Nu återkommer verket med samma agerande och säger att det nu måste få mer pengar för att kunna bygga ut stamledningarna, förbättra de stora högvoltsledningarna, m.m. Detta låter ju mycket betryggande, men samtidigt vet vi hur sårbart hela detta stora system är. Fortfarande är jag inte riktigt ense med energiministern. Jag tror alltså att det vore bättre att snabbare och mera resolut satsa på en mer decentraliserad produktion — just med tanke på att det i fredstid kanske kan vara en fördel att ha de storskaliga systemen. Det är ju precis det Vattenfall säger i sin annons i DN i dag. Energiministern läste nästan ordagrant ur den annonsen i sitt förra inlägg: det är skillnad på småskaliga och storskaliga system, och det finns både föroch nackdelar med dem. Men jag tror att all erfarenhet, all forskning och alla slags säkerhetspolitiska överväganden talar för att de småskaliga systemen är överlägsna under sådana extrema förhållanden som krisoch krigsstider utgör. Vi behöver bara jämföra med 1940-talets svenska samhälle och den beredskapstid som vi hade då och som vi klarade ganska bra. Vi skulle ha oerhört stora svårigheter att klara en sådan situation i dag just på grund av att vi har lämnat småskaligheten och övergått till storskalighet. Självfallet är det bra med alternativa energikällor; inhemska bränslen är utmärkta. Det är mycket bra att de är på väg. Det är bara det att det brådskar, och vi måste göra någonting mycket snabbt. På denna punkt har vi naturligtvis kvar vår gamla vanliga motsättning. Jag och mitt parti, och många andra, ser kärnkraften och den stora elproduktionen som ett hinder och som en bromskloss för en bättre uppbyggnad av den svenska elförsörjningen, för ett mindre sårbart system och för en bättre energiproduktion. Men jag ger gärna energiministern och regeringen det erkännandet att det som har vidtagits under det senaste året är bra åtgärder som pekar i rätt riktning. Jag har förhoppningen att den svenska elförsörjningen skall få ett bättre system. Som det är i dag är beredskapen inte god, den är mycket dålig.